Herr talman! Herr Lorentzon har ställt följande frågor till mig. 1. Är statsrådet beredd att med anledning av den skrämmande prisutvecklingen föreslå regeringen omedelbart införande av allmänt prisstopp? 2. Om så inte är fallet: Vilka andra medel avser statsrådet då vidta för att hejda de starka prisstegringarna? 3. Är statsrådet beredd att låta den aviserade utredningen om prisregleringslagen även överväga formerna för ingripanden i syfte att uppnå prissänkningar i fall då konstaterade överpriser tillämpas? I mitt svar på herr Lorentzons interpellation i samma ämne vid höstriksdagen redogjorde jag för regeringens motiv för att avveckla prisstoppet vid årskiftet 1971—1972. Att vissa prisstegringar skulle inträffa omedelbart efter prisstoppets upphörande har kunnat förutses. De förklaras till största delen av de från den 1 januari 1972 höjda jordbrukspriserna. Dessa beräknas slå igenom på konsumentprisindex med ca 0,4 procent. Även om prisstopp fortfarande förelegat hade förädlingsoch distributionsleden behövt få kompensation för prishöjningar av detta slag. Solidariteten med de lågavlönade kräver dessutom att man får acceptera vissa prishöjningar som ett resultat av avtalsuppgörelserna. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t uppdragit åt prisoch kartellnämnden att upprätthålla en utvidgad och intensifierad prisövervakning. Syftet är att vidmakthålla en hög handlingsberedskap, som möjliggör ett snabbt ingripande om tendenser till en inflationistisk prisutveckling skulle uppstå. Näringslivets samtliga huvudorganisationer har liksom - Kooperativa förbundet utfäst sig att verka för att medlemmarna iakttar största möjliga återhållsamhet i prissättningen. Mot bakgrund av vad jag nu sagt anser jag för närvarande inte skäl föreligga för att på nytt införa allmänt prisstopp. Vad angår herr Lorentzons sista fråga vill jag framhålla att prisregleringslagen redan i sin nuvarande utformning ger möjlighet att framtvinga prissänkningar. När lagen är i kraft kan sålunda Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:t bestämmer, föreskriva sänkning av stoppris som är högre än som kan anses skäligt. Vidare kan föreskrivas att visst pris, som anses skäligt, skall gälla som högstpris. Vad jag nu låter utreda är inte metoderna för prisreglering utan förutsättningarna för att sätta lagen i kraft.

Herr talman! Jag tackar för svaret från handelsminister Feldt på min interpellation. Jag skulle kunna fatta mig mycket kort och avge omdömet: ett genomgående negativt svar. Herr Feldt anförde i sitt svar på min interpellation i denna fråga under fjolårets höstsession, till vilket svar han nu hänvisar, att när prisstoppet infördes ”förutsattes att denna åtgärd endast skulle vara temporär”. Prisstoppet infördes relativt kort tid före 1970 års val. Effekten har allmänt omvittnats som positiv från prisdämpande synpunkt, även om undantag gjordes. Oaktat prisstoppet steg livsmedelspriserna i fjol med 11,5 procent, priset på kläder och skor med 10 procent och hyrorna med över 5 procent. Härvid brukar s.k. giltiga orsaker anföras, och sådana anfördes också för väntade prisstegringar. Men om dessa giltiga orsaker slår igenom även under ett prisstopp, ligger det nära till hands att uttala farhågor för en allmän prisstegring när priserna nu har släppts helt fria. I detta läge uttalar handelsministern för Dagens Nyheter i början av detta år att vi nu skall pröva handelns ansvar utan prisstopp. Eftersom regeringen hösten 1970 införde ett prisstopp, måste den uppenbarligen ha satt näringslivets ansvar i tvivelsmål vid det tillfället. Var det det förhållandet att man hade blicken riktad mot valet 1970 som var avgörande? Frågan kan ställas. Vad är det som kan tala för att nu hysa förhoppningar om att ett helt frisläppande av priserna inte kommer att utnyttjas av fabrikanter och av partioch detaljhandel? Vi har inte någon tillräckligt färsk statistik som ger oss indexsiffror och procenttal i detta läge, men herr statsrådet skall veta att husmödrar och andra nogsamt observerat ommärkningarna på varorna i butikerna. Effekten har kunnat bedömas. Situationen ter sig synnerligen bekymmersam för breda skikt av konsumenter. De s.k. giltiga prisstegringarna — jag syftar på sådana som tillkommit som en följd av jordbruksuppgörelsen — drar uppenbarligen andra med sig. Det vanliga talesättet är ju att allt stiger. I hägn av detta talesätt och en allmän avtrubbning i inställningen till prisstegringar som något oundvikligt drivs prisskruven uppåt varv för varv. Handelsministern uttalar i sitt svar: ”Syftet är att vidmakthålla en hög handlingsberedskap, som möjliggör ett snabbt ingripande om tendenser till en inflationistisk prisutveckling skulle uppstå.” Hur mycket och i vilken takt måste priserna skjuta i höjden för att utvecklingen skall förtjäna beteckningen ”inflationistisk” enligt herr Feldts mening? Enligt mitt förmenande måste den grundläggande utgångspunkten vara situationen för de många människorna med de blygsamma inkomsterna. Och att det finns ett ansenligt antal sådana hann redan den nedlagda låginkomstutredningen konstatera. Tar man detta som utgångspunkt, blir slutsatsen att en priskontroll, även om man godtar vad jag flera gånger betecknat som giltiga prisstegringar, är bättre än ett fullständigt frisläppande av prisstegringarna. Min andra fråga, om vilka andra medel statsrådet avser att tillgripa för att hejda prisstegringarna om ett återinförande av prisstoppet avböjs, anser tydligen herr Feldt besvarad med att regeringen givit prisoch kartellnämnden uppdraget att vidga och intensifiera prisövervakningen. PKNs rapporter brukar återges i pressen, och de läses säkerligen med intresse, men mer händer ju inte. Sannolikt är det inte heller avsikten. De uppgifter som insamlas och registreras om prisutvecklingen skall vara till hands för ingripanden. Jag kan enbart beklaga ett sådant ställningstagande. Det är lika med ett accepterande av fortsatta prisstegringar i ett läge då dessa ytterligt hårt drabbar människorna. Vad min tredje fråga beträffar noterar jag redan nu att det enligt handelsminister Feldt kommer att ges möjligheter att vidta åtgärder i syfte att framtvinga prissänkningar. Det låter i och för sig uppmuntrande. Jag kanske får tillägga att det nog för mig verkar en smula överraskande. Är allt vad som i detta sammanhang erfordras klarlagt om tillvägagångssättet? Tillräckliga objekt borde kunna uppletas för en praktisk tillämpning. Börja då med bostäderna och hyrorna! Det är alltså förutsättningen för att sätta lagen i kraft som skall utredas. Herr Feldt bör nog uttala sig något utförligare och mer klarläggande om vilka förutsättningar som det här kan röra sig om. Om man nu på grund av utredningen anser sig förhindrad härtill, kan kanske ändå en utfästelse göras om den tidpunkt när en sådan utredning kan förväntas bli klar. Det vore vidare av intresse att få höra om regeringen har för avsikt att praktiskt ta itu med en verksamhet inriktad på sänkning av priserna.

Herr talman! Herr Lorentzon gör sitt bästa för att tolka det missnöje och den oro som finns över prisstegringarna. Låt mig säga att herr Lorentzon inte är ensam om att vare sig avlyssna eller tolka denna oro och detta missnöje.

Dessa kostnadsstegringar kan i vissa branscher absorberas ganska smärtfritt. Man kan ta dem om hand tack vare stigande försäljning och förbättrad effektivitet. I andra branscher är det omöjligt att på den vägen absorbera kostnadsökningen. Därför står man inför valet antigen att lägga ner verksamheten eller att genomföra de prisstegringar som är nödvändiga för att klara de ökade kostnaderna. Detta är ett samband som har existerat i den svenska ekonomin alltsedan vi började med avtalsrörelser och med den nuvarande jordbrukspolitiken. Vi har fått predika och predika — i en atmosfär som kommunisterna gjort sitt bästa för att förgifta — att här är det fråga om en solidaritet mellan grupper. Om de människor som arbetar i branscher där enda möjligheten för dem att få i jämförelse med andra grupper anständiga lönehöjningar är att vissa prisstegringar uppstår, då är vår uppgift, herr Lorentzon, att försöka tala om för de andra grupperna att i begreppet solidarisk lönepolitik ingår att man måste acceptera prisstegringar som är en oundviklig konsekvens. Men vi vet hur kommunisterna kommer att arbeta för att hela tiden intala folk att vi egentligen skulle kunna slippa detta. Priserna ned och lönerna upp! är ungefär vad herr Lorentzon sade för en stund sedan. Vad kan då ett prisstopp uträtta? Vi kan inte trolla bort kostnadsökningarna med prisstopp. Vi har prövat det under 18 månader. Det var effektivt under ungefär 12 av dessa 18 månader, beroende på att vi då inte hade någon uppgörelse om lönerna och inte heller någon ny omgång i jordbrukets avtalsförhandlingar. Då kunde vi hålla undan krav på prishöjningar som mest var motiverade av att man ville öka sina marginaler, förbättra sina vinster och importera dyrare varor från utlandet. Det gick att hålla tillbaka sådana prishöjningar. Vi höll priserna stabila i tio, elva månader. Men sedan kom resultatet av jordbruksuppgörelsen och avtalet om lönerna. Det är dessa prisstegringar herr Lorentzon avläser nu, när han talar om vad som hände. Utan att tala om det lägger han också på den momshöjning som riksdagen fattade beslut om i samband med skatteomläggningen. Vi är i den situationen nu igen att det gäller att klara jordbrukarnas inkomster. Enda vägen är att höja priserna. Så småningom måste vi också ta hand om andra årets resultat av lönerörelsen. Att i det läget försöka inbilla oss själva eller andra att vi skulle kunna undgå konsekvenserna genom att ge prisoch kartellnämnden en order om att sätta stopp för priserna är orimligt. För att vara konsekventa och hederliga skulle vi då säga till jordbrukarna att vi bryter avtalet med dem och att de inte får några inkomstökningar. Vi skulle säga till de anställda i handeln, i transportnäringarna osv.: Ni får inte de lönehöjningar som står i avtalet! Det vore en hederlig politik, herr Lorentzon, gå upp och säg det i denna talarstol! Då talar Ni sanning till producenterna, löntagarna och konsumenterna.

Det är prisoch kartellnämndens uppgift att genom mycket ingående studier av hur företagen hanterar priser och kostnader undersöka om prisrörelserna har en sådan bakgrund. Herr Lorentzon frågar vilka förhoppningar vi skall ha om ansvars känslan i näringslivet. Jag ställer mig helt neutral på denna punkt. Vår inställning är att näringslivet har förklarat sig berett att försöka samarbeta med löntagare och konsumenter på det sättet att prishöjningarna skall göras så små som det är möjligt. Vi har från vår sida sagt att vi naturligtvis måste ha en apparat för att undersöka vad som verkligen händer, och vi har gett prisoch kartellnämnden uppdraget att om något händer som är anmärkningsvärt eller där man kan säga att klart oskäliga prishöjningar är på väg, då skall detta förhållande anmälas till regeringen som sedan får överväga vad som skall ske. Det är de åtgärder inom det prisreglerade området som vi i dag över huvud taget anser möjliga, lämpliga och effektiva. Sedan kommer frågan om hur den allmänna ekonomiska politiken sköts, att vi ser till att vi tar oss ut ur konjunktursvackan utan att komma över i en situation med en överhettad konjunktur. Titta på kommunisternas budgetförslag, herr Lorentzon, och se efter vilken inflation det skulle driva i gång med en våldsam ökning av den statliga upplåningen. Det är inflationspolitik.

Herr talman! Det är inte möjligt för mig som bara har tre minuter på mig att ta upp alla de frågeställningar som handelsministern här berörde, men det finns ju möjligheter senare. Vi har en motion i kammaren där vi ställer frågan om moms bort på livsmedlen, och när den kommer upp till behandling får vi möjlighet att diskutera frågan vidare. Jag nämner bara detta i sammanhanget, eftersom handelsministern påstår att vår budget är inflationsdrivande. Kan det, herr handelsminister, vara inflationsdrivande, när man yrkar att momsen på maten skall bort? Är det inte motsatsen i stället? Jag kan inte underlåta att påtala den enligt min mening oriktiga inställning och uppfattning som handelsministern här ger till känna, när han vädjar till solidaritet med de lågavlönade och framställer de lågavlönades löneökning som orsaken till prisökningen. Men det är ju faktiskt så, herr handelsminister, att det finns profiter att ta av i detta land. Men eftersom Ni är förvaltaren för monopolkapitalet i detta land kan Ni aldrig tänka Er att ta av profiterna och överlämna till de lågavlönade utan i stället höjer Ni priserna på livsmedel som de lågavlönade behöver och på det sättet berikar Ni monopolkapitalet ytterligare. Det är så det ligger till. Vi har i det fallet vitt skilda ideologier. Ni, herr Feldt, svarar för den borgerliga ideologin, vi kommunister svarar för den socialistiska ideologin. Så enkel är hela frågeställningen. Sedan till nästa fråga som togs upp här, frågan om de höga hyrorna. Ni tillåter snart sagt hur höga hyror som helst. Ni kan inte ett ögonblick tänka er att ta från monopolkapitalet byggnadsmaterielproduktionen, som ju är den stora orsaken till de höga hyror som vi har i detta land. Det är inte bara moderata samlingspartiet som är inflationsdrivande genom sin politik; ni är ju helt överens med moderaterna om att föra denna politik.

Herr talman! På sätt och vis kanske det var tur att herr Lorentzon bara hade tre minuter på sig. Det gav honom en rimlig motivering att i stället för att argumentera strö omkring sig kommunistiska slagord. Men jag skall ta upp ett par saker som kanske ändå något behöver klarläggas. Herr Lorentzon undrade vad jag menar med att säga att ett budgetförslag av den typ som kommunisterna lagt fram, där man vill ta bort momsen på mat, är inflationistiskt. Jo, man lämnar en lucka i statsfinanserna på över 3 miljarder kronor, och kommunisterna har inte någon anvisning på var de pengarna skall tas. Dessa pengar skulle alltså komma loss, och var de hamnar vet varken herr Lorentzon eller jag. De kan hamna hos monopolkapitalet och leda till kraftiga inflationistiska rörelser. Så säger herr Lorentzon — och det är ett gammalt påstående — att vi är förvaltare av monopolkapitalet i detta land, och därför vågar vi inte sänka profiterna. Men, herr Lorentzon, varför kan vi nästan dagligen och stundligen höra denna klagan från monopolkapitalet i detta land över hur dess vinster ständigt sjunker och att dess lönsamhet är så låg? Den klagan tror jag återger en bild av verkligheten — i varje fall tror monopolkapitalisterna själva det. Och slutligen till hyrorna. Det är verkligen inte i dag klarlagt var faktorerna till hyreskostnadernas uppgång egentligen skall sökas. Förhållandena på byggnadsmaterielmarknaden har vi utrett och klarlagt, och prisoch kartellnämnden har gjort en rätt nyttig insats genom att redovisa hur bristfällig konkurrensen är på vissa områden. Men därifrån och till att enkelt påstå att det är monopolställningen, den begränsade konkurrensen, som orsakat hyreskostnadernas uppgång är steget långt. Bakom de höga hyrorna ligger i många fall också en väldigt hög standard, en snabb uppdrivning av standarden, som den här riksdagen, myndigheter och kommuner — och jag antar också bostadskonsumenterna — har varit med om att acceptera och stödja. När vi talar om höga hyror måste vi också begrunda att vi har ett bostadsbyggande, som antagligen redovisar världens högsta standard.
Herr talman! Jag har fortfarande bara tre minuter på mig, och detta är min sista replik, herr Feldt. Vi får tillfälle att diskutera dessa frågor när vår motion kommer upp till behandling. Det förslag som vi ställer i vår motion — bort med momsen på mat — lämnar ingen lucka i budgeten. Vi föreslår att pengarna skall tas från monopolkapitalet. Där kan de alltså inte hamna, utan de förbilligar maten för de många i landet. Om herr Feldt läser tidningarna, och det förmodar jag att han gör, finner han att den ena organisationen efter den andra, den ena tidningen efter den andra, talar om hur billigt det går att leva i Sverige i dag. Jag såg i en tidning häromdagen, om inte mitt minne sviker mig, att hemkonsulenterna säger att vi kan klara maten på 3,75 kronor om dagen. KF:s kök talar om 54 kronor i veckan, Jordbrukets provkök föreslår 52 kronor i veckan och Aftonbladet förklarar att två högavlönade tillsammans kan leva på blodpalt och leverpastej — förlåt mig, så fint var det inte, det var leverbiff. Och visst kan vi bringa ned matkostnaderna väsentligt. Men, herr Feldt, det folk som jag talar för är inte de högavlönade, det är de lågavlönade i detta land. De har nedbringat sina matkostnader så långt att dessa livsmedel — som de högavlönade nu säger att de måste äta för att klara sig ekonomiskt — nästan tillhör lyxen för dem. Hur långt har vi inte kommit ned, herr Feldt! Och ändå är ni överens om att priserna skall fortsätta att stiga. Vart tog visionerna vägen, de djärva målen? Saken är väl ändå den, herr Feldt, att oavsett vad vi säger i det här sammanhanget är det folkets språk som vi talar.
Herr talman! Herr Lorentzon kanske ändå skall höra efter om folket har den åsikten att det talar genom herr Lorentzon; folket är ju några fler än de som herr Lorentzon företräder här i kamiuaren. Det lönar sig inte mycket att fortsätta diskussionen, tror jag, om sambandet mellan solidaritet med människor som har låga inkomster och det problem som uppstår när dessa människor skall ha högre inkomst och det leder till högre priser. Fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har i flera årtionden försökt upplysa sina egna sympatisörer om hur det där sambandet fungerar och att vi inte undgår det. När herr Lorentzon talar om de höga matpriserna borde han också ta ett samtal med representanterna för det svenska jordbruket, som han uppenbarligen vill förvägra alla inkomstökningar i framtiden. Det måste vara den enda konsekvensen. Var jag än hittar monopolkapitalet är det väl ändå inte inom det svenska jordbruket, herr Lorentzon. Kommunisterna menar att de täcker sin sänkning av momsen på mat genom att beskatta profiterna och monopolkapitalet. Jag vet inte det. Först och främst har de så många stora krav på utgiftsökningar att det är därför pengarna inte räcker till. Men ser man på de skattehöjningar som kommunisterna föreslår, finner man att en del av dem gäller den statliga inkomstskatten. Ironiskt nog, herr Lorentzon, kommer de höjningarna att drabba bl.a. de grupper — låt oss ta medlemmarna i SACO — som bara för ett år sedan utgjorde en av spjutspetsarna i kampen mot monopolkapitalet. Ni föreslår ju t.ex. en höjning av folkpensionsavgiften och en skärpning av progressiviteten i den statliga inkomstbeskattningen. Det är väl löntagarna som får betala detta, och de var, som sagt, bara för ett år sedan vänsterpartiet kommunisternas symbol för kampen mellan arbete och kapital här i landet. Nu vill ni alltså beskatta dem hårdare. Det kan ni naturligtvis göra men säg inte att det är monopolkapitalet som betalar!

Herr talman! Herr handelsministern vill ogärna tala om de frågor vi egentligen skulle diskutera här. Jag undrar när regeringen, liksom tidigare regeringar gjorde, skall plocka fram näringsfysiologerna för att förklara hur mycket näringsrikare livsmedel man kan få, ju billigare de är. Den tiden tycks snart vara inne. Jag minns en tid då man plockade fram näringsfysiologerna, som förklarade att salt sill var den näringsrikaste mat det svenska folket kunde äta — men jag kunde inte förstå varför. Det var på 1920 och 1930-talen. Det gick några år, och man plockade fram dem återigen för att förklara att margarinet var det mest näringsrika folk kunde äta, eftersom det ju på 1930-talet var billigt i förhållande till smöret. Det fanns också tider, när man förklarade att rävkött var näringsrikt. Det var en tid när det var förbjudet att producera svin här i landet, därför att lönerna var indexreglerade och svinköttet var mycket dyrt. Om dessa priser togs ut, skulle lönerna stiga och Wallenberg skulle behöva betala högre löner. Alltså försvann svinköttet från denna lista. Men svinkött producerades ändå. I de småländska skogarna t.ex. var det stor produktion. Men det var direktörerna, det var de som hade pengar, som fick tillgång till det köttet. Men deras löner var inte indexreglerade. Skall ni fortsätta på den inslagna vägen, så tar ni snart hjälp även av näringsfysiologerna. Då kanske blodpuddingen och andra livsmedel har blivit näringsrikare än oxfilén, som i dag står i ett pris på över 50 kronor kilot.

Herr talman! Remissdebatten har ju blivit fackindelad. Är man då blygsam, så nämner man en fråga som man vill diskutera, och då kommer man i ett fack. Har man litet mer respekt för sig själv, större självförtroende, så kallar man sitt inlägg för allmänpolitisk debatt, och då kommer man i början av talarlistan. Den s.k. tredje sorteringen börjar i dag, och den fråga jag har valt att föra fram är narkotikaproblemet. Det finns andra problem som jag gärna skulle vilja resonera om, men jag vet att talare efter mig kommer att ta upp dem. Det gäller t.ex. daghemmen. Där skulle jag bl.a. vilja framföra vissa betänkligheter mot att man har slopat balansregeln när det gäller familjedaghemmen. Men, som sagt, det finns väl flera som kan resonera om det, och för övrigt har det skett en mycket glädjande utveckling i fråga om daghemmen. Jag övergår till det som jag egentligen ville ha framfört här, nämligen reflexioner angående narkotikafrågan, och jag har också bestämda förslag där. I remissdebattens början hamnade moderatledaren i den fålla där man annars brukar ha anarkister och litet blandat s.k. nyradikalt folk, som säger att allting är samhällets skuld, som säger att samhället styrs av politikerna och att det alltså är politikerna som ytterst är ansvariga. De säger också att det finns olika grupper — makthavarna och folket — jag hörde nu att herr Lorentzon representerade folket. Det där folket skulle man vilja se i ögonen någon gång, det som ständigt åberopas och som alla åberopar sig på. Enligt vad som nu är modernt att säga är folket en skara, som manipuleras av politikerna och som känner sig helt utan inflytande på sin existens. Medan gruppen politiker har stor makt. Efter väldigt många år i politiken får jag säga att jag har en helt annan uppfattning. Jag tycker att vi politiker har en oändligt god kontakt med folket. Vi slipper inte undan den helt enkelt. Men däremot har vi kolossalt liten makt. Åtminstone har det aldrig droppat ner någon makt på mig. Och de flesta skulle jag tro känner sig lika maktlösa. Maktlösare än någonsin känner jag mig inför det problem som jag skall beröra, nämligen narkotikafrågan. Det finns i dag enligt alla uppgifter 10 000 narkomaner. Säkerligen är det många fler. Det är 5 000 bara i Stockholm, och andra tätorter kommer inte att gå fria från de här olyckorna. Narkotikamissbruket sprider sig till tätorter som inte är så stora, och man får se att även där finns en rad olyckliga människor som lidit stor skada av att de använt narkotika. Och just nu ökar den allra allvarligaste formen av narkotikamissbruk — morfinisterna och de som använder LSD blir fler. Haschrökandet ökar oerhört mycket, och det anses ju vara början till ett allvarligare missbruk. Vi ser piporna här alldeles utanför riksdagshuset, och vi känner lukten av dem när vi skall gå in i tunnelbanan. Självmorden bland ungdom — i åldrar mellan 15 och 25 år — har ökat i oerhörd grad. Det gäller alltså tonåringarna. Och även när det inte blir fråga om självmord för narkotikabruket leder sjukdomar som följer med missbruket till döden väldigt tidigt. Då man vet att den som börjat bli en allvarlig missbrukare beräknas ha tio år att leva blir man otålig och frågar sig: Kan man inte göra någonting? För några år sedan uppmärksammade regeringen problemet och tillsatte något som kallades samarbetsgruppen för bekämpande av narkotikamissbruk, SBN. I den ingick generaldirektörerna för kriminalvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och generaltullstyrelsen, rikspolisen liksom riksåklagaren, universitetskanslern och de högsta tjänstemännen från Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Ordförande var rättschefen i justitiedepartementet. Resultatet blev en bra broschyr — det skall inte förnekas. Där står praktiskt taget allt man behöver veta om narkotika och narkomani; broschyren heter Fakta om narkotika och narkomani. Några år senare — det var i höstas — kom ånyo en skrift — litet tunnare förstås; generaldirektörerna hade mattats något och uppslutningen hade väl inte varit så mangrann på de möten med klubben som följt efter den första kraftansträngningen. Den ena boken var röd och den andra var svart, och ordföranden hade hunnit bli statsråd under tiden. Då hade faktiskt den klubben gjort sitt, och jag begär inte att den skall kunna göra mer. Personer som har så stora ansvarsområden och är så intecknade — jag vill betrakta dem som de mest upptagna och kanske stressade som vi har i det här landet — med oändlig press på sig att sköta sina speciella uppgifter — kan inte utgöra en aktionskommitté. I höstskriften står det på första sidan att ”sedan några år pågår i Sverige en intensiv kamp mot missbruk av narkotika”. Ja, så länge kinderna var röda på generaldirektörerna kanske man tänkte att det skulle bli det, men nu har det väl närmast blivit en skrivbordskamp. De uppgifter som SBN skisserade var ett intensivare spaningsarbete som närmast gällde tull och polis, det var förebyggande insatser som främst omfattade allmänt ungdomsarbete och upplysning och så var det vårdinsatser. Jag vill uppehålla mig vid vårdinsatserna — de är blygsamma i dag. Om vi håller i minnet att det finns 10 000 narkotikamissbrukare och ser på vad vi har i fråga om vårdmöjligheter är det ju egentligen löjligt att ha ett resonemang om vilka vårdmöjligheter som finns. Den debatt som förts i pressen och i olika skrifter om huruvida det skall vara tvång eller frivillighet för narkomanen att komma till läkarvård och rehabilitering framstår då som ännu mer akademisk. Den striden har liksom skymt bort det faktum att det inte finns möjligheter till vare sig tvångsintagning eller frivillig intagning. Man har fått upp en debatt som döljer allt eländet genom att man gör den till en strid om ideologi. Men av det som jag har vaskat fram vid samtal med många läkare och människor som har att göra med narkomaner har jag fått den uppfattningen att det i dag krävs mycket lång behandlingstid för att en narkoman skall kunna komma ifrån sitt behov av narkotika — om vederbörande över huvud taget kan bli återställd, vilket somliga påstår är omöjligt. En behandlingsgång som skisserades av SBN var att vederbörande först skulle tas in på mentalklinik för avgiftning under en till fyra veckor — det råder litet olika uppfattningar om behandlingens längd. Sedan skulle det omedelbart följa en obligatorisk intagning på behandlingshem, där patienten skulle vårdas ungefär i ett halvt år. Därefter skulle vården fortsätta på ett inackorderingshem med övervakning och hjälp i litet friare former, varvid man räknade med att yrkesarbete eller skolarbete skulle kunna tas upp igen av den som varit sjuk. Men var finns den behandlingen i verkligheten? Det är ju löjligt att resonera om vilket som är bäst, när det praktiskt taget inte finns någon behandling att tillgå. Patienten blir snabbt avgiftad. På Långbro tar det två dagar, på Mariakliniken ligger den sjuke kanske ett par tre dagar. På andra ställen tar behandlingen kanske en vecka. Sedan är vederbörande avgiftad. Men många av de intagna på Mariakliniken säger att man sedan skrivs rakt ut i kvarten igen. På andra håll kan det vara litet bättre. I Göteborg har man sålunda fått ett behandlingshem med tio tolv platser, om jag minns rätt, och behandlingen där följer direkt på behandlingen vid Lillhagens sjukhus. För narkomanerna i Stockholm finns det ett hem uppe i Jämtland — men vad händer innan de kommer dit? Vidare har man på Mariakliniken några platser för narkomaner under 20 år, men där säger man att det är mycket svårt att få ut pengar från staten. Jag vet inte hur det förhåller sig med den saken, men verksamheten tycks i alla fall inte fungera särskilt bra för dem som vill göra någonting för narkomanerna. Vi har också ett inackorderingshem mitt i staden och ett annat ute i länet, men antalet platser är försvinnande litet jämfört bara med den stora grupp av sjuka som söker sig till en klinik. Jag har träffat en läkare på Långbro och frågat honom hur många behandlingshem man skulle behöva. Den läkaren, som svarade för en avdelning, sade: Ja, vi omsätter 20 narkomaner i veckan. Om dessa 20 skulle få vård på ett behandlingshem under ett halvår, så skulle man för dem som tas in bara på denna klinik behöva 500 platser. En annan mycket märklig sak är att klinikerna faktiskt inte är fyllda i dag. Det finns gott om plats på klinikerna i Stockholm. Varför vet jag inte så noga. Men jag har hört att om en patient söker sig dit — det är i varje fall så på Långbro — tillfrågas de som redan finns där om de vill ta emot den nye patienten. Vill de inte det, så tar man inte heller in den sjuke. Man tillämpar där en behandlingsmetod med terapeutiskt samhälle som lägger avgörandet i andra narkomaners händer. Ofta har de narkomaner som finns där inte varit intagna mer än en kort tid, varför de säkerligen i hög grad står under inflytande av sina besvär. Och vill inte de som redan finns på vårdavdelningen ha in den som söker sig dit, så tas vederbörande heller inte emot. Läkarna har sagt att våra mentalsjukhus inte lämpar sig för att ta emot narkomaner. Det har också väckts motioner till årets riksdag i vilka man påpekar den saken. Det sägs att vissa mentalsjukhus borde vara mera specialiserade på narkomanvård och att man inte skall blanda narkomanpatienter med andra mentalskadade. Ja, det kan hända att man skulle få en säkrare metod, om vi hade mentalsjukhus av annat slag, men om vi skall ha så korta behandlingstider undrar jag om det betyder så oerhört mycket hur man utformar mottagningen. Jag är emellertid mycket lyhörd när någon läkare säger att han har en metod som fungerar. Jag tycker inte att man skall döma ut någon metod utan vara tacksam för att läkarna vill hålla på med narkomanvården. Men det ser onekligen ganska hopplöst ut för dem! Det har sagts att det inte finns några lagliga möjligheter att hålla kvar en narkotikapatient vid ett mentalsjukhus, men jag har hört mig för med socialstyrelsen om den saken, och både där och på läkarhåll säger man att det finns möjligheter att med den lag om sluten vård vi nu har behålla en patient så länge behandlingen fordrar det. Säkerligen har läkarna sina knep med hot om polisanmälan osv. och kan därigenom hålla patienterna kvar. Men de flesta läkarna säger — det är sanningen — att patienterna behöver inte vara här så många dagar; de är avgiftade efter en kort tid och då är de inte längre sjukhusfall. Då är det svårt för en lekman att påstå att dessa läkare inte har rätt — jag vet inte vad jag skall tro. Men då är det i alla fall så mycket viktigare att man kan ta in dem någon annanstans, att man har någonting som kan kallas vård och som ansluter till det som ändå skall ha grundlagts under de där få dagarna på sjukhuset. Det är väldigt svårt att veta hur man över huvud taget skall göra. Var finns då alla dessa 10 000 narkomaner? Det kan man fråga sig! De finns inte på klinikerna; där finns endast ett fåtal. Det finns inga behandlingshem där de vistas. De finns till stor del på barnoch ungdomshem; de finns naturligvis på ungdomsvårdsskolorna och i fängelserna, men de finns också i rivningshus, i tunnelbanor, i portgångar, i lägenheter tillsammans med kriminella element och i langarnästen. Många finns också på kroppssjukhusen; en stor del tas in för följderna av narkotikabruket. På ungdomsgårdarna här i Stockholm tolererar man att haschpipan går runt. Det finns också ungdomsgårdar där man har särskilda ”flummerrum” — jag har den uppgiften från en läkare som besökt ungdomsgård efter ungdomsgård. Hur kan detta få ske? Jag försöker sätta mig in i hur det måste kännas för föreståndare på en ungdomsgård. Vad har de för val? De känner igen ungdomarna och ser förfallet och vet vad alternativet är till att ha dem innanför dörren. Är det lätt att säga att man bör köra ut en sådan där sjuk människa i snödrivan? Vill man inte gärna säga: Stanna här inne så länge vi har öppet — här är ljus och värme! Jag förstår att många också tänker att det kan bli bråk om dessa ungdomar körs ut och att det kan bli otrevligt sedan; man skall dock återvända till sin arbetsplats nästa dag och nästa dag och där försöka ha det något så när lugnt. Det vore hårt att säga att det är föreståndarna på ungdomsgårdarna som har felet. Nej, det är vi som har felet som inte skaffar möjligheter att ta hand om dessa ungdomar och som tvingar institutioner, ungdomsgårdar o. d. att ta hand om dessa ungdomar, vilket inte är lämpligt vare sig för dem själva eller för de andra som vistas på gårdarna. Det gäller sjuka människor. På mentalsjukhusen tar man nu in fall av psykoser efter haschrökning och LSD-bruk. Efter missbruk har de hjärnskador, leverskador, gulsot och kramper. De är tandlösa, har infektioner av allvarligaste slag, blodförgiftning och njurskador. Och, som jag sade tidigare, livslängden är inte lång, men innan det är slut är lidandet stort. Jag vet att praktiskt taget alla riksdagsmän när de någon morgon kommit här nere har sett hur en tändsticksask med tabletter utbjudits och hur sedlar skiftat ägare. Vi har kanske sett ännu allvarligare langning. För att en narkoman skall kunna skaffa pengar till detta följer en kriminalitet som kanske inte alls hör ihop med den här pojken eller flickan, som varit rara människor, kanske litet svaga och kanske prövade av alla möjliga olyckliga omständigheter men som inte alls skulle ha blivit kriminella under andra förhållanden. Men om de skall kunna klara sitt narkotikabehov som kostar hundratals kronor om dagen måste de stjäla pengarna, oftast först från den närmaste kretsen och sedan i andra sammanhang. Alla dessa lägenhetsinbrott och rån och hela den ökade kriminaliteten på detta område, som vi senast i dag läste en rapport om i tidningen, beror säkerligen på att många människor har ett narkotikabehov som de inte kan tillgodose på annat sätt utan måste stjäla till. Det är en tragedi att först få sin hälsa förstörd och sedan bli en kriminell person, fastän narkomanen från början har varit en bra flicka eller pojke. Ingen kan skildra förhållandena i de hemmen; man skall inte tro att detta öde drabbar bara sådana hem där föräldrarna efter sin behandling av barnen självklart skulle kunna vänta sig att resultatet blir detta, utan detsamma kan inträffa även bland vanligt folk som är som vi andra. Det är alltså fel att lasta enbart hemmen för detta. Giftet är i sig självt så farligt att det bryter ner och förstör allting: motståndskraft, uppfostran, goda seder och hygglig omgivning.

Det är ett hån mot samhällets vanliga omvårdnad och den kollektiva trygghet som vi ändå menar skulle kunna innebära någonting gott för alla människor. Den inställningen kan faktiskt inte försvaras, i alla fall inte om man är socialist. Vårdfrågan måste komma i första rummet. Jag har redan sagt att detta är ett oerhört svårt problem, inte minst därför att det ekonomiska ansvaret för vården ligger på stat, kommun och landsting. Det blir i första hand landstingen som måste göra dessa väldiga nya investeringar, men landstingen har i dag skäppan full med uppgifter. Jag tror inte man kan vänta att nya hem för narkomaner skall kunna tillkomma i den takt som det behövs eller att kraftiga ingripanden skall kunna göras samtidigt och samfällt, om man inte har någon instans som är pådrivande och tar det yttersta ansvaret. Någon sådan instans finns inte i dag. I socialstyrelsen sitter ett par tjänstemän som närmast har till uppgift att ”pytsa ut” den upplysning som finns, ge några goda råd till kommunerna och kanske sammanställa uppgifter om vilka vårdmöjligheter som finns, men dessa två personer, eller hur många de är, kan inte bilda något egentligt kraftcentrum för åtgärder som här skulle behöva sättas in med stor intensitet. Man diskuterar 18-årsgränsen för rätten att inköpa öl samtidigt som man tar med ro att barn långt under 18 år köper mycket farligare gifter — där ingriper vi inte! Den statliga kommittén har gjort analysen och lämnat rekommendationerna. Nu menar jag att det också måste finnas en grupp som får till uppgift att förverkliga förslagen och få ut någonting av analysen. I Sverige, som t.o.m. herr Bohman häromdagen betecknade som ett land med världens högsta ekonomiska välstånd, har man god köpkraft. Har man därtill sådan praxis, att riskerna är mycket små för dem som utnyttjar denna köpkraft för att sprida farliga gifter bland unga människor, blir det naturligtvis en uppsjö på sådana försäljare här i Sverige. Om man bara kunde minska köparnas antal — åtminstone under en kort tid — skulle langarna omedelbart komma till vårt land i mindre utsträckning än nu. Kunde man alltså göra riskerna för dem något större, skulle därigenom deras skara minska. Detta skulle innebära en verkligt god insats för att begränsa problemet med narkotika, som annars sprider sig alltmer. Det ser ut att finnas en stor likgiltighet här, men det kan också vara förtvivlan, en defaitism inför känslan att man ändå inte rår på allt detta. Men jag undrar: Är det någon som skulle vilja gå ut i en valrörelse och säga t.ex.: Vi har två lägre tjänstemän på socialstyrelsen som skall registrera vad som händer. Vi har utgivit en broschyr, som tio mycket upptagna herrar har skrivit. I den finns det mycket bra råd, och den broschyren kan ni titta i. — Tror någon att vi skulle kunna gå ut och rädda våra mandat på en sådan aktion? Jag har varit med om aktioner av olika sorter, och jag vet precis hur intensivt man arbetar, hur man förgrenar nätet av dem som fortsätter det arbete som man från toppen initierar. Det är ju så det måste gå till. I Sverige saknas en organisation för detta. Det finns ingen myndighet som kan säga att den har just denna uppgift. Varje myndighet har fullt med uppgifter men har icke kapacitet, och helt självklart kan man inte påta sig en kapacitet för att sätta sig i spetsen för bekämpandet. Jag har tidigare anmodat regeringen att tillsätta en statlig kommission, där alla partier fick ansvar. Vi skall inte hysa förakt för oss själva, ty vi är inte så dåliga då det gäller att känna världen och folket. Jag har fått avvisande besked, men ibland har jag även fått medhåll från regeringen. Om vi emellertid finge en kommission, där alla vore inriktade på att försöka rädda vårt land från en ännu värre amerikanisering, tror jag att vi skulle kunna åstadkomma resultat. Åtminstone måste det bli bättre än om man ingenting gör. Därför hemställer jag i år i en motion om att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommission för att fortsätta den kamp som regeringskommittén började med, som den kallade intensiv men som den inte kunnat fullfölja därför att det inte funnits någon som kunde överta rodret.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm inledde sitt anförande med att nämna att hon hyste vissa betänkligheter mot förslaget i årets statsverksproposition om att slopa balansregeln. Skrivningarna i statsverkspropositionen blir med nödvändighet ganska knapphändiga, och jag vill därför gärna ta tillfället i akt att något utveckla motiven. De förslag som förs fram i statsverkspropositionen innebär en fortsatt kraftig prioritering av daghemstutbyggnaden, men därutöver sker också satsning på familjedaghemmen. Reformkostnaden på daghemsoch fritidshemssidan beräknas till 60 miljoner kronor, på familjedaghemssidan till 3 miljoner kronor. Denna kostnadsökning när det gäller familjedaghemmen beror på att balansregeln föreslås slopas. Balansregeln var ju en viktig och välmotiverad administrativ åtgärd för att garantera fortsatt daghemsutbyggnad när statsbidrag till familjedag hemmen infördes. Utvecklingen i kommunerna sedan dess visar att man på de flesta håll redan åstadkommit den balans som vi i ett inledningsskede måste ha en särskild spärr för att få fram. Balansregeln har nu urholkats och delvis blivit överspelad, dels genom statliga och kommunala åtgärder, dels genom fackliga insatser för att förbättra kvaliteten på familjedaghemmen såväl från barnens som från dagbarnvårdarnas synpunkt. Därtill kommer de expansiva kommunernas problem, som innebär stora svårigheter att snabbt bygga ut den institutionella barnomsorgen för att fylla de stora behov som deras snabbt ökande befolkning av övervägande unga barnfamiljer har, och problemen i samband med sammanläggningar av kommuner, där små kommuner över en natt blir kommundelar i en storkommun med över 10 000 invånare och därmed automatiskt får en hårdare prövning av statsbidraget till sina familjedaghem. I båda dessa fall har enskilda kommuner uppvaktat, och Kommunförbundet har förra året hemställt att regeln måtte slopas. Kommunernas utbyggnadsplaner visar att man nu planerar utbyggnad av daghem utöver vad som drivs fram av balansregeln. Utbyggnaden av barnstugor har ökat för varje år alltsedan mitten av 1960-talet, då riksdagen på Ulla Lindströms initiativ genomförde en kraftig höjning av driftbidragen. När statsbidrag för familjedaghem föreslogs 1968, räknade man med en utbyggnad med 6 000 platser i daghem och fritidshem per år. För nästa budgetår räknar vi med en utbyggnad av 13 000—14 000 platser, dvs. en ökning av antalet befintliga platser med drygt 25 procent. Samtidigt ser det nu ut som om familjedaghemmen skulle ställa in sig på en mättnadsnivå på dryga 40 000 platser. Den beräknade ökningen ligger i år på 3 000 platser enligt kommunernas uppgifter — det är alltså en ökning med 7—8 procent. Att daghemsplaneringen är realistisk och hållbar styrks av den senaste uppgiften från kommunerna om igångsättning av nya daghemsbyggen. Den visar att under tre och en halv månader under hösten och vintern har nära 5 000 platser påbörjats. Det är glädjande och vittnar om kurage hos våra kommunalmän att denna satsning har kunnat ske i ett konjunkturläge då det kärvat inte minst beträffande kvinnornas sysselsättning. De ekonomiska relationerna mellan daghem och familjedaghem har kraftigt förändrats. Vi har kommit långt ifrån den ordningen att en dagmamma kunde avspisas med en tia om dagen, som också skulle räcka till mat och omkostnader för dagbarnet. Om avtalet mellan Kommunförbundet och Kommunalarbetareförbundet följs, väger kostnaderna ungefär jämnt i de flesta kommuner och ligger på 10 000-12 000 kronor per år. Skrivningarna i statsverkspropositionen innebär ingen förändrad syn på familjedaghem som komplement till daghem. De skall ses som ett försök att skala av en byråkratisk överbyggnad som det inte längre finns sakliga skäl att behålla. Det är på den grunden som förslaget i statsverkspropositionen läggs. Visar sig grunden inte hålla — om den kvalitativa upprustningen eftersätts och om familjedaghemmen skulle bli ett i alla bemärkelser billigt alternativ — kan självfallet frågan om balansregeln tas upp till ny diskussion. Jag har genomgående i de ärenden jag har haft ansvar för försökt att avbyråkratisera och minska krångel, förenkla handläggning, anslagsprövning och anslagsgivning. Byråkrati måste fylla en uppgift för att vara berättigad. Den måste vara underställd en klar målsättning. Anser man att den målsättningen kan fyllas med ett mindre mått av regler och spärrar, så skall dessa bort. Spärrar får aldrig bli ett självändamål. För knappt ett par månader sedan hade jag tillfälle att i kammaren redovisa min inställning till dessa frågor i debatten om bostadsstöd till barnfamiljerna. Där underströk jag att de förenklingar som då föreslogs beträffande det statliga bostadstillägget inte fick tydas som någon minskad bostadsocial ambition. Jag sade att vad vi gör är att skala av en del av den byråkratiska överbyggnaden, därför att familjepolitiska kommittén i sina undersökningar fått fram resultat som pekar på att detta skulle vara möjligt beträffande just det statliga bostadstillägget. Jag sade vidare, att om det skulle visa sig att denna rationalisering skulle få icke önskvärda bostadssociala konsekvenser, får vi naturligtvis anledning att ompröva ställningstagandet. Jag menade att detta var ett steg framåt, ett administrativt förenklande när det gällde både utbetalningssidan och mottagningssidan. I dag talar kvalitativa, kvantitativa och administrativa skäl för ett avskaffande av balansregeln. Det som är väsentligt och som skall fastslås är att prioriteringen av daghemmen är klar och bestämd men att familjedaghemmen i dag kan ses som ett kraftigt förbättrat komplement. Jag har velat göra detta principiella klarläggande redan nu eftersom det föreligger en motion i frågan. Vi får anledning att återkomma till diskussionen när utskottets betänkande föreligger i kammaren.

Herr talman! Som fru Eriksson i Stockholm nämnde är ju debatten fackindelad. Jag har litet svårt för att hålla mig inom sådana fackgränser. Jag skall sedan också något kommentera den debatt som har förts här. Det var intressant att höra att statsrådet Odhnoff tog upp frågan om balansregeln, eftersom vi just har krävt vid olika riksdagar och hävdat här i kammaren att både balansregeln och kvotregeln skulle tas bort. Vi har gjort det även vid årets riksdag. Det var också värdefullt att höra den deklaration som statsrådet gjorde, att man ser familjedaghemsplatserna här som ett välmotiverat komplement till daghemsplatserna. Det är den linje som vi inom centern har hävdat under årens lopp och som vi drev när vi krävde att det skulle utgå statsbidrag även till familjedaghemmen.

Något liknande kom fram i statsrådets anförande här i kammaren. Man spårar där en misstanke mot våra kommunalmän att de inte skulle ha en ambition att lösa barndaghemsfrågan. Det är inte så, statsrådet. När det gäller familjedaghemsplatserna finns det ju förhållanden ute i olika kommuner som starkt motiverar dessa. Jag hade vid riksdagsbehandlingen våren 1971 exempel från kommuner, som visade hur helt enkelt tokigt balansoch kvotreglerna verkar. Jag tror att ambitionerna finns, statsrådet Odhnoff, men jag tror också att det kunde vara värdefullt om statsrådet tog kontakt med sin kollega finansministern, som ju har gett besked till kommunerna att de får vara litet mer återhållsamma. Skall kommunerna vara återhållsamma i sina utgifter, kanske det blir svårt att upprätthålla den ambitionsnivå som man har satt upp och som även statsrådet här har berört. Därefter skall jag göra ett par korta kommentarer till statsverkspropositionen. Den första gäller ett annat område som statsrådet Odhnoff har att handlägga. För några år sedan väckte jag tillsammans med några andra centerpartister en motion om utredning angående familjevården eller fosterbarnsvården. Jag trodde då att den utredningen skulle gå mycket snabbt, eftersom statsrådet Odhnoff samma dag som riksdagen fattade beslut med anledning av motionen presenterade direktiven till utredningen. Jag tror det är tre år sedan nu. Men i statsverkspropositionen talar statsrådet om att fosterbarnsutredningen har genomfört ett par enkätundersökningar angående kommunernas fosterbarnsvård och en intervjuundersökning med fosterföräldrar m. m, Det är bra. Men vad som behövs är faktiskt klara linjer och nya besked. Ifrågavarande motion gick ut på att vi ville ha en prövning av huvudmannaskapet för familjebarnvårdare — eller fosterbarnsföräldrar, som vi kallar dem. Vi ville ha ersättningsfrågan löst och vi ville ha utbildning på detta område. Jag är själv på landstingsplanet engagerad i denna verksamhet. Jag vill säga till statsrådet Odhnoff att vi har ett behov av att få besked om detta. Den här vårdformen behövs som ett komplement till den institutionella vården. Vi väntar faktiskt på besked. Vi hade fått en uppgift om att denna utredning skulle komma i början av detta år, men den uppgiften var kanske felaktig. Det står ingenting om det i Bilaga 7 till statsverkspropositionen, såvitt jag kan se. Jag skulle gärna vilja veta när denna utredning kommer; om det skall dröja flera år innan vi får se resultatet av den. En annan fråga som jag är mycket fundersam inför är socialministerns hänvisning till pensionsförsäkringskommitténs betänkande, där vi — jag var själv ledamot av denna kommitté — tog upp familjepensionerna och åldersgränsen för erhållande av barnpension. Vi har tidigare här diskuterat åldersgränsen, eftersom vi vid ett tillfälle införde ny åldersgräns för erhållande av bostadsbidrag och likaså för erhållande av bidragsförskott. Nu säger statsrådet, vilket jag tycker är mycket egendomligt, att pensionsförsäkringskommitténs förslag angående barnpensioner m.m. kommer att prövas i samband med familjepolitiska kommitténs förslag. När vi diskuterade denna fråga före jul märkte man inget sådant samband, men nu knyter man ihop dessa två utredningar. Det var mycket intressant att höra vad fru Eriksson i Stockholm sade om narkotikafrågan. Jag vill helt instämma i hennes synpunkter. Det är ju faktiskt så att i och med att riksdagen blivit placerad i detta hus har vi nästan hamnat mitt i narkotikaträsket. Ingen har väl kunnat undgå att se de förhållanden som råder utanför detta hus. Jag vill sedan, herr talman, säga några ord som kommentar till den debatt som förts här under dessa två dagar. Jag lyssnade med stort intresse på statsministerns anförande i onsdags och på den deklaration som statsminister Palme gjorde beträffande lokaliseringspolitiken. Jämfört med tidigare diskussioner och med de beslut som har fattats i detta sammanhang är denna deklaration mycket intressant, och från centern hälsar vi den med stor tillfredsställelse. Jag vill citera följande ord ur statsminister Palmes anförande: ”Vad det gäller är detta: Vi vill på solidaritetens och samarbetets väg söka ge människorna chansen att få bo kvar på sin ort, i sin bygd, i sin region, få fortsätta att arbeta i sin bransch. Om detta inte går skall de få möjligheter till utbildning för ett annat arbete eller förflyttning till en ort där arbetstillfällen står till buds.” Ja, det är som om det vore ett utdrag ur en centermotion eller en centerreservation till ett utskottsbetänkande. Jag vill citera vad centern sade i en reservation till statsutskottets utlåtande nr 107 år 1966, då vi behandlade den proposition som var resultatet av 1965 års arbetsmarknadsutredning.

Vi hoppas att vad herr Palme då sade skall bli vägledande i fortsättningen. Men skall den deklarationen få ett reellt innehåll, måste samhällets insatser inriktas mot en sådan ambitionsgrad som herr Palme här gav uttryck för. Med andra ord måste samhällets styrmedel icke som hittills inriktas mot en fortsatt koncentration utan i stället mot att skapa ett decentraliserat samhälle. I den diskussion som vi kommer att få till hösten angående regionplanerna måste vi få fram andra kriterier för lokaliseringsinsatserna än vad vi har i dag. Bostadspolitiken — eller rättare sagt fördelningen av bostäderna — måste också ges en annan inriktning. Kommunikationerna har mycket nära samband med detta liksom beslutsfunktionerna. För att använda statsministerns egen vokabulär är det fråga om något av ett tillnyktrande, sedan vi under årens lopp ständigt fått höra att de tankegångar vi fört fram är verklighetsfrämmande och uttryck för landsbygdsromantik, att avflyttningen från vissa orter från landet är glädjande, osv. Det är i dag bara att konstatera att i takt med koncentrationen har det också uppstått många sociala följdverkningar. Jag skall också kommentera en annan talare, nämligen statssekreteraren i statsrådsberedningen, herr Peterson i Nacka, som ägnade centern hela sitt anförande. Han hade fått del av en liten broschyr som centern givit ut och som vi har kallat ”Centern på arbetsplatserna”. Jag är i viss mån ansvarig för den. Herr Peterson i Nacka kallade den för ”Centerns lilla gröna”, och det är också ett bra namn. Vi har försökt sprida den på arbetsplatserna, och då är det helt naturligt att den även hamnat på statssekreterare Petersons arbetsplats, ty vi utgår ifrån att statsrådsberedningen också är en arbetsplats. Nu är jag litet förvånad över att herr Peterson i Nacka påstod att broschyren innehåller attacker mot den svenska fackföreningsrörelsens grundläggande principer och att den är ett utfall mot socialdemokratin. Herr Peterson har meddelat mig att han inte kan vara med här i dag. Vi kan därför inte nu diskutera vad som står i broschyren, men vi kanske får tillfälle att göra det en annan gång. Jag måste emellertid fråga: Var någonstans i broschyren förekommer attacker mot fackföreningsrörelsen? Vi har ju bara där försökt att anvisa vilka vägar som finns i den fackliga rörelsens utbildningsverksamhet. Vi har helt enkelt berättat för våra medlemmar om nödvändigheten av ett aktivt engagemang. Vad som upprört herr Peterson i Nacka är väl att undersökningar har visat att var sjunde LO-medlem är centerpartist. Många centerpartister ute på arbetsplatserna har lyssnat på en del av socialdemokraternas argument. Det är en del påståenden från den debatten som vi samlat i broschyren och givit svar på. Så enkelt är det. Men det var intressant, tycker jag, att den lilla broschyren har väckt uppmärksamhet ända in i statsrådsberedningen.

Herr talman! Det skulle vara frestande att gå in i debatten om narkotikaproblemen. Jag har emellertid väckt ett par motioner rörande narkomanvården och SBN och dess uppgifter och kan därför återkomma i samband med behandlingen av dessa motioner. Jag skall i stället röra vid en samhällsfråga som mycket nära hänger ihop med narkotikafrågan. ”Övergången från klassisk maktpolitik till saklig fredspolitik, som är vår linje, måste ses som ett skifte av mål och metoder, från att vara inställd på att påtvinga intressen till att försona intressen. Detta kräver självövervinnelse och saklighet — — —.

Det känns som en svår och på något sätt påtvingad belastning inte bara samhällsekonomiskt att vi nu har så många och så stora och svåra inrikespolitiska problem att brottas med, när vi egentligen borde ännu mer än hittills vara fria att än mera engagera oss i u-landsproblematiken och internationellt försoningsarbete. Jag skall här uppehålla mig vid bara ett av dessa inrikesproblem, nämligen brottsligheten, ett av tecknen på att vi inte ens inom vårt eget land lyckats skapa ”en människovärdig tillvaro för alla” och att olika ”makter” eller förhållanden hindrar att alla styrs av den av de flesta accepterade värderingen om ansvar för medmänniskan. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det jag tänkt säga om detta ämne, kriminaliteten, inplacerats under ämnesblocket ”Socialoch familjepolitik”. Fråga är om vi inte inför den djupt trista del av verkligheten, som vetter åt kriminalitet och liknande samhällsföreteelser, mera målmedvetet och samlat än som hittills skett måste lägga ett allmänt socialpolitiskt perspektiv på dessa företeelser och åtgärderna till avlägsnande så långt detta är praktiskt möjligt av den samhällsbelastning de nu utgör. Det är allt tydligare att dessa problem också måste tacklas med socialpolitiska, miljöpolitiska, planeringspolitiska och skolpolitiska medel. Det har ju ganska länge talats om att t.ex. lägga samman kriminalvården och socialvården.

Man har helt enkelt inte lagt denna aspekt på planeringen av områdena runt riksdagshuset. Först några ord till erinran om kriminalitetsläget och kriminalitetsutvecklingen såsom utgångspunkt för mitt resonemang. Många har hoppats att en utveckling med ständigt stigande levnadsstandard, ökad folkbildning och förbättrade sociala villkor närmast automatiskt skulle leda till minskad brottslighet. I dag kan vi konstatera att så tyvärr inte är fallet. Den registrerade brottsligheten har fördubblats under 1960-talet och fortsätter att öka, även om 1971 visade något lägre tal för vissa brottstyper än närmast föregående år. Även med bortseende från det betydande s.k. ”mörkertalet”, dvs. den brottslighet som inte blir känd, anser sig arbetsgruppen för kriminalitetsprognoser kunna förutse att brottsbalksbrotten ytterligare kommer att öka med 22 procent fram till 1975. Med jämna mellanrum har det mot denna bakgrund inte minst under de senaste åren och även från vårt håll med fog rests krav på särskilda åtgärder för att bättre trygga medborgarnas säkerhet. Det har gjorts anspråk på ökad polispersonal för att möta brottsutvecklingen, liksom på en i olika avseenden förbättrad kriminalvård för att om möjligt hjälpa människor som begått brott att återgå till ett normalt samhällsliv. En del har också gjorts. Polismännens antal har trots allt ökat, fast den i varje ögonblick gjorda arbetsinsatsen inte ökat i samma proportion på grund av att personalökningarna nästan helt ”ätits upp” av arbetstidsförkortningen. Kriminalvården har också givits ökade resurser rent numerärt, alltså i fråga om antalet tjänstemän. Frivården har fr.o.m.i fjol börjat mer påtagligt byggas ut. Man kan med fog och utan djupare begrundan hävda att det likväl behövs ökade insatser på polisoch kriminalvårdssidan, detta för att ge — såsom ett minimum — polisen resurser för att snabbt kunna ingripa när människor hotas till liv och egendom och för att ge människor, som begått brott, bättre chanser till rehabilitering. När det sålunda framställts krav på bättre polisoch kriminalvårdsresurser har man ofta svarat, att problemet med kriminaliteten är ett mycket större, djupare och mer komplicerat problem än en fråga om att öka dessa resurser. Vem vill förneka detta? Låt mig dock samtidigt med hjälp av en parallell från en annan del av samhällslivet få kommentera kritiken mot resursresonemanget. Om en viss trafikled visar sig trafikfarlig på grund av ett större konstruktionsfel riktas givetvis uppmärksamheten främst på felets avhjälpande. Men den åtgärden kan ta tid. Under väntetiden kan man inte stå overksam utan måste sätta in i och för sig inte särskilt samhällsdynamiska eller samhällskonstruktiva övervakningsåtgärder och trafikreglerande arrangemang. Är det många vägar med konstruktionsfel, måste sådana åtgärder tydligen bli fler. Så är det väl också på kriminalitetsbekämpandets område. Låt oss likväl ett ögonblick fundera litet närmare på denna andra möjlighet, alltså åtgärder för att förebygga kriminalitet och hindra brottsalstrande faktorer att göra sig gällande. Nyligen tillsattes en kriminalvårdsberedning för att söka samla ihop de senare årens kriminalvårdsdebatt och dra praktiska slutsatser av denna genom ett samlat grepp om frivårdsoch anstaltsvårdsproblematiken. Borde man inte försöka göra någonting liknande då det gäller kriminalitetsprofylaxen? Utvecklingen på kriminalitetsområdet är så allvarlig och så oroande att vi nu borde — utöver vad som är behövligt och möjligt för att i dagens läge öka polisoch kriminalvårdsorganens resurser — försöka med kraft ta ett samlat, långsiktigt, framåtsyftande grepp på den brottsprofylaktiska problematiken, alltså också sätta in åtgärder tidigare i orsakskedjan än då brott redan begåtts. Det mesta talar för att man inte kan lösa kriminalitetsproblemen så att säga i efterhand och i varje fall inte enbart med successivt ökade polisoch kriminalvårdsresurser. Detta är naturligtvis, herr talman, inte en i och för sig ny angreppsvinkel. Det nya skulle i så fall vara en koncentrerad, intensiv och samlad uppmärksamhet på alla faktorer som kan verka brottsalstrande och på åtgärder för att komma till rätta med dessa enligt principen att profylax är bättre än terapi, särskilt i ett läge då anspråken på verksam terapi mot redan förefintlig kriminalitet även rent kvantitativt starkt ökar. Uppgiften skulle vara att samla ihop kriminalitetsfrämjande faktorer och sedan söka göra ett åtgärdspaket för att kämpa ned dessa faktorer. Det är inte tillräckligt att ingripa när ett brott redan har begåtts för att klara upp det och för att återföra lagöverträdaren till ett normalt liv i samhället. Huvudinriktningen måste vara att förhindra att brott över huvud taget begås, att minska rekryteringen av gruppen samhällsmedborgare som ägnar sig åt eller tenderar till brottslig verksamhet — dvs. att satsa stort och samlat på förebyggande samhällsaktiviteter. Det är utifrån denna grunduppfattning som vi från vårt håll i år har presenterat en utförlig partimotion angående brottsprofylaktiska åtgärder. Samtidigt som vissa delar i utvecklingen borde ha minskat den sociala missanpassningen är det uppenbart att andra delar i utvecklingen verkar i motsatt riktning. De snabba folkomflyttningarna har åtföljts av social rotlöshet hos många. Familjen har fått delvis förändrade uppgifter, och denna förändring tenderar att minska familjens gamla, sammanhållande betydelse. De allt större enheterna inom bl.a. produktionslivet har hos många skapat känslor av främlingskap och brist på personliga relationer. Den sociala isoleringen och vantrivseln har brett ut sig i de nya områden, som växt upp som svampar ur jorden i utkanterna av de stora kommunerna. Trafikens snabba utveckling och användningen av nya typer av betalningsmedel hör till det som ökat möjligheterna att begå nya typer av brott. Om man får döma av den ökade brottsligheten, har de ur brottsförebyggande synpunkt negativa dragen i utvecklingen övervägt under åtminstone de tio senaste åren. Förhållandet kan också uttryckas så, att samhället inte har lyckats föra en tillräckligt positiv, människovänlig och människoomvårdande politik, som kunnat motverka effekterna av sådana utvecklingstendenser. Av hänsyn, herr talman, till tidsfaktorn skall jag inte redogöra för alla de brottsprofylaktiska åtgärder vi tagit fram i motionen, mera som exempel än för att komma med en heltäckande inventering.

Då skulle nog många av dagens s.k. ungdomsproblem försvinna, men hittills tycks vi mest med upprepad monotoni på många platser nästan bygga för problem.

Jag ber att i övrigt få hänvisa till motion 432. Vi påyrkar i nämnda motion att en särskild utredning söker sammanföra och i ett samlat grepp bedömer värdet av olika brottsförebyggande åtgärder och därtill utformar konkreta förslag till hur sådana åtgärder skall kunna förverkligas. Det fordras alltså nu en delvis ny och mera målmedveten inriktning av samhällets brottsbekämpande politik med allt större vikt vid brottsprofylaxen, om den allvarliga ökningen av brottsligheten på sikt skall kunna brytas. Det får inte bli så, att vi tvingas att om tio år konstatera, att en ny fördubbling av brottsligheten skett under 1970-talet.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har tagit upp narkotikafrågan. Jag vill bara säga att vi till socialutskottet har fått åtskilliga motioner i den frågan och att vi naturligtvis kommer att behandla dem med all hänsyn till den omfattande problematik som det här rör sig om. Jag utgår ifrån att vi kommer att få en generaldebatt i den frågan längre fram under riksdagen. Jag skall ta upp socialhjälpen och socialvården i mitt anförande. Moderata samlingspartiet har vid årets riksdag en s.k. skuggbudget på 165 sidor i stencil. Om man slår upp registret till den här boken, finner man att av dessa 165 sidor är det sex som behandlar vår sociala trygghet. Av dessa sex sidor är det tre sidor, dvs. 50 procent av hela antalet, som behandlar socialhjälpen. Jag kan inte fatta annat än att det hela är en kritik mot vår socialpolitik, vår socialvård och vår socialhjälp. Jag ser i varje fall inga framtidsvisioner i den skrivning man har. Där används sådana uttryck som att man vill underbygga socialpolitiken med ett rationellt och rättvist skattesystem — det gäller alltså samordningen med skatten. Det är i och för sig riktigt, det försöker vi ju göra i all vår socialpolitik. Man vill göra folkpensionen skattefri — det är ett gammalt krav från moderaterna. Vi vet vad det innebär ur jämlikhetssynpunkt; det slår med den tunga ändan ner. Moderaterna vill vidare samordna olika hjälpformer så att bedömningen blir enhetlig och ”så att slöseri och missbruk” förhindras. Den sociala omvårdnaden har under senare år expanderat med stor kraft i vårt land. Jag tror att det är riktigt att karakterisera 1960-talet som en mycket stor reformperiod inom socialpolitiken. De sammanlagda utgifterna för samhällets socialpolitik var år 1960 7 350 miljoner kronor. Om man går till socialdepartementets uppställning i år, finner man att för 1972 är vi uppe i 35 300 miljoner. Det är alltså en ökning med 28 miljarder kronor. Även om vi skriver ned summan något på grund av den penningvärdeförändring som har skett, är ändå detta imponerande belopp. Bakom dessa kalla siffror ser vi raden av människor som blir delaktiga av denna politik. Det kan vara intressant att spjälka upp summorna i några delposter. Med den mycket schematiska indelning som vi har i statsverkspropositionen får vi följande summor. Sjukvården och sjukförsäkringen, som 1960 tog närmare 3 miljarder, tar nu över 15 miljarder — alltså en ökning med 12 miljarder.

Går vi till den lilla post som vi diskuterar ibland, nämligen socialhjälp — det är kanske några andra poster som följer med — var den 240 miljoner år 1960 och är nu uppe i ungefär 600 miljoner. Det är alltså en ökning med 360 miljoner. Socialminister Aspling har i broschyren Socialpolitiken — trygghetspolitiken ett belysande diagram, som jag ber att få visa på kammarens TV-skärm. Där finns olika staplar för folkpensionerna, sjukvården och sjukförsäkringen. Där finns också en stapel för socialhjälpen, som alltså inte är särskilt stor i förhållande till de övriga utgiftsposterna. Detta är ju inte nya siffror, men de ger en faktabakgrund till vad vi egentligen diskuterar. Och det är klart att man har anledning att fråga alla som kritiserar här: Vad är det egentligen ni vill ha bort? För en del år sedan drev dåvarande högerpartiet en mycket stark kritik mot den sociala expansionen. Teorin bakom den diskussionen var i och för sig bestickande: Allteftersom levnadsstandarden steg och lönerna ökade borde man ju rimligtvis kunna räkna ner socialpolitiken — utvecklingen skulle så att säga göra den obehövlig. De som sysslade med socialpolitik kom emellertid mycket snart underfund med att förhållandet egentligen var det rakt motsatta. De högre inkomsterna driver upp behovet — inom vissa ramar naturligtvis; jag talar här om personer med normal arbetsinkomst — av en standard hos de enskilda människorna. Vid ett avbrott i arbetet, vid sjukdom e. d. blir de ekonomiska riskerna i en sådan situation så mycket större. Socialpolitikens betydelse minskar alltså inte utan ökar med standarden. Skyddet måste anpassas därefter. Man kan inte flytta från den lägenhet man har, man kan inte sälja sin bil eller bära TV-apparaten till pantbanken vid ett tillfälligt avbrott i arbetet. Den där kritiken dog ut ganska snart. Nu kommer den igen, fastän då riktad främst mot socialhjälpen. I moderatmotionen talar man om bedrägerier och missbruk, om dålig samordning när ”den enskilde kan pröva lyckan på mer än ett ställe”, som det heter, och om för höga belopp. Jag tror mycket väl att moderata samlingspartiet ger uttryck för en opinion som finns i vårt samhälle och som finns inom alla partier — det är inte detta jag vill komma åt. Men vad jag anklagar moderata samlingspartiet för är att man så onyanserat tar upp denna kritik och indirekt solidariserar sig med den. I stället borde vi ju alla som sysslar med detta ha en social syn, försöka upplysa om de rätta förhållandena och tända en moteld. Jag säger det här därför att denna kritik drabbar människor som har svårt att försvara sig, människor som redan har det besvärligt, människor med små politiska resurser, för att använda ett modernt ord för bristen på förmåga att hävda sina egna intressen. Vilka grupper är det fråga om? Det är ensamstående kvinnor med barn. Det är ensamstående män. Det är utslagna människor i det hårda samhället. Det är människor i skilsmässa. Det är personer med dålig hälsa och sådana som lätt råkar ut för arbetslöshet. Det är unga familjer med barn i förorter, unga familjer som har dyra hyror och långa reseavstånd och kanske även av olika omständigheter dåliga arbetsmöjligheter för kvinnan i familjen. Det är sammantaget en grupp människor som vi måste söka hjälpa och bistå. Den kritik som nu riktas mot socialvården i svepande ordalag gör att många som behöver hjälp drar sig in i det sista för att begära sådan och känner sig mindre värda när de sedan tvingas att gå till socialbyrån. Nu är ju kritiken mot socialvården och socialhjälpen inte ny, som jag nyss sade. Den fanns när jag var barn, och den har återkommit med jämna mellanrum sedan dess. Vi känner igen argumentationen: beloppen är för stora, det är för lätt att få ut pengar, det slösas, man uppmuntrar understödstagarandan. Även om siffrorna kring socialhjälpen är kända vid det här laget vill jag ändå upprepa dem, Jag tror inte att man kan göra det för ofta. Av de samlade utgifterna för socialpolitiken tar socialhjälpen ca 1 procent. Det betyder för Medelsvensson 50 kronor per person och år. Socialhjälpen får en halv krona av varje hundralapp som vi förtjänar. I kommunernas socialbudget — och det är ju kommunerna som i stort sett står för socialhjälpen — tar denna hjälp 10 procent. Av hela skatteinkomsten för kommunen kostar socialhjälpen 2 procent. Ofta är socialhjälpen av tillfällig natur. Den genomsnittliga hjälptiden för dem som söker sådan hjälp är ungefär fem månader. Slår man ut beloppet blir det ca 800 kronor per hjälptagare och år. Förra året väckte moderaten Allan Åkerlind en motion om att sätta ett tak för den kommunala socialhjälpen. Den motionen samlade åtta röster här i kammaren. Inte minst hans partikamrat herr Carlshamre, som kommer efter mig i denna diskussion, tog avstånd från motionen. Döm därför om min förvåning, när jag nu ser att denna motion dyker upp igen — med sanktion från partiledningen! När de nya normerna för socialhjälp började diskuteras i Stockholms kommun gällde det inte bara beloppens storlek, utan det var framför allt formen för hjälpens beräkning och utbetalning som diskuterades. Från majoritetens sida ville man göra normerna mera generella och ge ut ett grundbelopp för alla normalt löpande utgifter. Tidigare hade tillämpats en mera detaljerad prövning, där de sökande fick begära extra bidrag för t.ex. kläder och en del annat som inte direkt hörde till de löpande utgifterna. Det var framför allt mot detta som moderaterna i Stockholm opponerade sig, inte mot beloppet i och för sig. Man menade att den detaljerade prövningen behövde finnas kvar. Vad var det då som majoriteten inom Stockholms socialnämnd i grunden ville vinna med denna förändring? Jo, det var i själva verket att försöka ge den enskilde hjälptagaren mera kurage, större människovärde och bättre självtillit. Det är inte bra i längden för en människa att ständigt ställas inför andra personers prövning av om vederbörande verkligen behöver det ena eller det andra. Det visade sig också att det var en riktig bedömning. Ca 90 procent av de hjälpsökande i Stockholm kunde klara sig på det generella beloppet. I några fall måste man göra en individuell prövning. Det gällde kanske där också mera själva sättet för utbetalningen. I frågeställningar av detta slag får man inte vara orealistisk, och det finns naturligtvis människor som behöver en större omsorg i detta avseende. Jag tror också att det kan vara nyttigt att ange det belopp som utgår per person. För jämförelsens skull tar jag då folkpensionsbeloppet och den interkommunala taxa som Kommunförbundet rekommenderar för ersättning mellan kommunerna. De siffror som jag här anger avser mars månad 1971. Jag finner då att folkpensionen var 90 procent av basbeloppet plus pensionstillskott, dvs. 552 kronor för ensamstående och 874 för makar. Grundbeloppet för socialhjälpen här i Stockholm var 42 kronor mindre för ensamstående och 24 kronor mindre för makar. Taxan för den interkommunala ersättningen låg högre — 645 för ensamstående och 995 för makar — men då skall man ha klart för sig att i det senare beloppet ingick hyran. Bostadskostnaden ligger utanför i de andra fallen. Det som emellertid har kommit socialhjälpen att ibland gå upp till rätt höga belopp är naturligtvis hyran och barntilläggen. En familj med många barn i t.ex. mer kostnadskrävande åldrar och med dyr hyra kan lyfta en relativt stor summa. Att man därvid råkar i kollision med löneinkomsterna för andra familjer beror på det faktum att socialhjälpen är behovsprövad, medan lönen är bestämd av prestationen. Det är alltså inte i första hand socialhjälpen som skall sänkas, utan det är lönerna som skall ökas. Om detta inte går får samhället rycka in med generella bidrag, och en bit på vägen har vi ju kommit genom den höjning av bostadstilläggen som nu är beslutad. Till slut kan jag inte undertrycka en reflexion som man då och då bär på. Vi har som människor ibland väldigt underliga värderingar. Kritiken mot skattesmitare är betydligt hovsammare i tonen än kritiken mot den som får socialhjälp. De som smiter från skatten vet hur de skall ta till vara sina rättigheter; de är i allmänhet starka människor, medan de som får socialhjälp är svaga i det här avseendet. Kritiken riktar sig mot den svage individen, inte mot den starke som försöker lyfta över utgifter på samhället. Det är den lojale medborgaren som får sitta emellan.

Herr talman! Det finns i inledningen till socialdepartementets huvudtitel några imponerande siffror; herr Svensson i Kungälv har redan nämnt en del av dem. Det sägs bl.a. att samhällets kostnader för social omvårdnd och trygghet för 1972 kan beräknas uppgå till drygt 35 miljarder kronor. Det är ett betydande belopp, bra nära en fördubbling på fem år och nästan 5 miljarder kronor mer än förra året. Det borde naturligtvis innebära att människornas trygghet har förbättrats, och det har den på ett sätt gjort. Vi har fått större resurser, fler vårdplatser, bättre utformat ekonomiskt stöd etc. Men ändå upplever många människor i dag den sociala otryggheten starkare än tidigare. Det finns en oro och en osäkerhet hos många människor. Många medelålders slås ut från arbetsmarknaden tio tjugo år före normal pensionsålder, och många unga människor med god utbildning kan inte få arbete. Trots förbättrade vårdresurser känner många oro: Kommer jag att få hjälp och vård? Kan mina gamla föräldrar få plats inom långtidsvården? Hur länge måste jag vänta på en operation? Visst har vi det i många avseenden bra i vårt land jämfört med tidigare skeden och med flera andra länder. Men det finns många olösta sociala problem och mycket av mänsklig nöd. Visst kan vi finna exempel på människor som fått generös hjälp från samhällets sida — kanske t.o.m. ibland alltför generös — men för många är verkligheten en annan. De klarar sig någorlunda på stödet från den allmänna försäkringen och socialhjälpen, men de måste avstå från mycket. Deras ständiga tanke är: Hur skall barnen få sitt som andra? Hemmet blir förslitet och nedgånget, och tillvaron blir isolerad. Det är paradoxalt, det är ett tecken på att något är fel i det svenska samhället att en ökad samhällssatsning med inte mindre än 5 miljarder inte medför en väsentlig förbättring av tryggheten för de många människorna. På en del punkter har tryggheten snarare urholkats under det gångna året. Jag skall kort beröra två områden inom vår socialpolitik, nämligen familjepolitiken och hälsooch sjukvården. I slutet av förra året beslutade riksdagen om förbättrat stöd till barnfamiljerna genom höjda statliga och kommunala bostadstillägg. Majoriteten av barnfamiljerna berördes inte av den reformen. De fick ingenting. De har fått uppleva att de allmänna barnbidragens reella värde har minskat. De kommer att få uppleva samma sak också detta år. Många barnfamiljer har också fått större kostnader för barntillsynen. Flera kommuner har höjt avgifterna för daghem och familjedaghem. En del kommuner har i en situation då större resurser skulle behövas måst minska platstillgången på familjedaghem. Många barnfamiljer har fått ökade boendekostnader utan att erhålla något samhällsstöd genom bostadstillägg. I de flesta tvåinkomsttagarfamiljer — och det är ju det i dag vanligaste familjemönstret — får man inga eller mycket små bostadstillägg. Det är dagens verklighet för många barnfamiljer — stigande kostnader, höjda avgifter, försämrat reellt samhällsstöd. Det är tomt prat från regeringens och socialdemokratins sida att tala om ett förbättrat samhällsstöd till barnfamiljerna. En del har fått ett förbättrat reellt stöd, en del kanske ett bevarat reellt stöd. Andra — och det är ett stort antal barnfamiljer — har fått ett försämrat reellt stöd. Jag skall inte närmare beröra vad vi kan ha att vänta på området — jag är själv med i den familjepolitiska kommittén och vill inte gå in på de funderingar som finns inom kommittén; kanske är det inte heller meningsfullt att göra det. Vi vet inte när regeringen finner det lämpligt att lägga fram nya delförslag. Vi vet inte heller, om regeringen anser det lämpligare att låta förslagen ligga i kanslihusets rymliga skrivbordslådor. Vi vet bara att regeringen under 1960-talet inte uppfyllt de löften till barnfamiljerna som gavs i regeringspartiets program 1964, Resultat och reformer. De löftena har inte infriats, och mycket tyder på att man inte heller avser att infria dem.

Till detta måste komma en allmän förskola, en fortsatt utbyggnad av samhällets barntillsyn och ett system för lägre och enhetligare avgifter för den tillsynen. Låt mig så säga några ord om hälsooch sjukvården. Kostnaderna för sjukvård och sjukförsäkring beräknas för kommande budgetår uppgå till 15 300 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt 75 procent under den gångna femårsperioden. Prognosen för kommande år pekar också mot kraftigt ökade utgifter. Det är emellertid bara en liten del av den summan som går till hälsovård. Därför är det i hög grad missvisande när vi talar om hälsooch sjukvård; det är sjukvården vi satsar mest på. Ser vi på socialdepartementets huvudtitel, finner vi att under rubriken Öppen hälsooch sjukvård är upptaget sammanlagt 38 miljoner kronor, varav en väsentlig del går till folktandvården. Till allmän hälsokontroll och hälsovårdsupplysning anslås drygt 5 miljoner kronor. Alltså: av de statliga utgifterna för hälsooch sjukvård går bara en tredjedels promille till hälsovård! Socialministern säger också denna gång, liksom flera gånger förut, nej till välmotiverade förslag om mera pengar på hälsovårdens område. Det är en märklig sparsamhet. Man talar ibland om att spara tusenlappar men förlora miljoner. Här är det fråga om att spara ett fåtal miljoner men förlora flera hundratal. Då det gäller allmänna talesätt och programförklaringar är nog många ense om att mera måste göras för hälsovård, förebyggande vård, öppen vård etc., men av konkreta sådana insatser ser man inte mycket i socialdepartementets huvudtitel. I slutet av förra året hade vi en debatt här i riksdagen om hälsovården och den allmänna försäkringen. Då ansågs det att vi borde vänta på resultatet av vissa utredningar — utredningar som nu pågått i snart tre år och som inte kommer bli färdiga ens under det här året. Vi måste nu gå från ord till handling, börja med en omorientering inom hälsooch sjukvården, satsa mera på hälsovården.

Herr talman! Barnfamiljerna har alltid stått i centrum för den välfärdspolitik som socialdemokratin har velat föra. För ett parti som på solidaritetens grund arbetar för trygghet, social rättvisa och jämlikhet är det självklart att vården och fostran av barnen skall vara ett gemensamt ansvar. Föräldrarna skall inte ensamma behöva bära den bördan. En mycket stor del av det praktiska reformarbete i vårt land som genomförts under de senaste 35 åren har också gällt barnfamiljerna. Och låt oss i det sammanhanget inte glömma att det reformarbetet till förmån för barnfamiljerna ofta har fått bedrivas i strid med de borgerliga krafterna i samhället. Tack vare detta målmedvetna arbete från arbetarrörelsens sida har en revolutionerande förbättring ägt rum. Denna revolution har självklart också i hög grad omfattat kvinnorna. Det finns ingen likhet mellan dagens levnadsvillkor och den fattigdom och förnedring, det tunga kvinnoslit och förtryck som skildras av författare som Ivar Lo, Moa Martinsson eller Stig Claesson och som säkert många av denna kammarens ledamöter upplevt. Den som vill göra gällande att ingenting hänt och ingenting förändrats har inte fattat den sociala verklighet som människor levde i för bara en generation sedan. Det målmedvetna reformarbetet har pågått hela tiden.

Det var arbetarrörelsen som gick i spetsen för att förbättra de ensamstående föräldrarnas situation. Och i årets budget har de familjepolitiska åtgärderna prioriterats. Ändå tror jag, herr talman, att vi måste erkänna att barnfamiljerna i dag har en mycket svår och utsatt situation. De upplever starkt de vardagliga problemens tyngd.

Få människor är så beroende av kollektiva insatser som barnfamiljerna, inte minst i dag när den sociala gemenskapen och arbetsfördelningen som fanns i det gamla samhället har upplösts och produktionen har flyttats bort från hemmen och familjen. I dag tvingas familjerna att ensamma klara vårduppgifterna.

Jag tror att det finns få i vårt samhälle som bär så tunga bördor både med hänsyn till ekonomi och med hänsyn till arbetsbelastning som barnfamiljerna gör. I särklass hårdast utsatta är självfallet ensamförsörjarna. Eftersom de flesta av dem är kvinnor är de i allmänhet också låginkomsttagare. Deras familjeinkomst ligger genomsnittligt väsentligt under andra barnfamiljers inkomster. För dem betyder de stödinsatser som samhället sätter in ofantligt mycket. Om man vill använda levnadsnivåbegreppet för att få en vidare och bättre beskrivning av barnfamiljernas situation än man får om man enbart använder sig av inkomsten som mätare, skall man finna att barnfamiljerna har en väsentligt lägre levnadsnivå än andra. Försörjningsbördan och vårdansvaret sätter mycket bestämda gränser för vad de kan uppnå när det gäller det som vi alla anser nödvändigt och eftersträvansvärt: god hälsa, god och närande kost, god bostad med trygg och stimulerande närmiljö, fritid och semester, utbildning och yrkesverksamhet efter eget val, aktiviteter i föreningsliv och samhälle, gemenskap med andra. Också när man mäter barnfamiljernas standard efter detta vidare mått, finner man att ensamförsörjarnas situation är den i särklass svåraste, därför att så många problem adderas hos dem och därför att bundenheten och isoleringen blir särskilt stor inom denna grupp. Inga andra tvingas avstå från så mycket för att ge sina barn goda uppväxtförhållanden. Det är en stor och beundransvärd prestation att så många trots detta orkar ta så väl hand om sina barn och ge dem en så god start i livet som de faktiskt gör. Därför är det upprörande orättvist att de förvärvsarbetande småbarnsmödrarna och de ensamstående föräldrarna som sliter hårdare än de flesta andra skall behöva ta emot så mycken kritik och få höra så mycket okunnigt prat om att just deras barn oftare än andra får en dålig start i livet. Det finns t.o.m. motioner till denna riksdag, alla med borgerliga underskrifter, som tecknar denna nidbild.

Vi anser också att en sådan undervisning ingalunda harmonierar med skollagens 1 8, som säger att undervisningen skall främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännade samhällsmedlemmar. Ett splittrat hem är i allmänhet icke en god grund för vare sig harmoni eller ansvarskänsla. Ett studium av de ungdomsgrupper som råkat på avvägar ger belägg för att olyckliga hemförhållanden ofta präglat deras barndom.” I en partimotion om föräldraundervisning, undertecknad av herrar Helén och Fälldin, heter det: ”Vidare finns det former av vanvård, som formellt inte kan kallas misshandel, som också kan ha skadlig inverkan på barnets utveckling. Det gäller bl.a. bristande vård och tillsyn i samband med föräldrarnas förvärvsarbete. På grund av brist på tillsynsplatser lämnas många barn utan tillsyn stora delar av dagen, såväl före skolans början som efter dess slut. Orsaken är här till stor del brister i samhällsplaneringen.

Dessa föräldrar vet mycket väl vad barnen behöver, men de har inget val därför att samhället sviker dem. Att i den situationen uttala sig som mittenpartiledarna gör är att rått och cyniskt slå dessa föräldrar i ansiktet. Men jag tror också att herr Helén med detta ganska effektivt har avslöjat hur ytligt hans intresse för kvinnorna och för jämlikhet mellan könen är. Det är inte de här kvinnorna som sliter hårdare än några andra som skall ha undervisning om vad barn behöver för att få bra uppväxtförhållanden. Vi borde i stället hedra dem för deras insatser. Det är i stället vi politiker, som bär ansvaret för samhällsutvecklingen, som borde få sådan undervisning. Jag vill påstå att vårt ansvar på den här punkten är mycket tungt. Barnens behov får alltför ofta komma i andra hand när vi fattar våra beslut. Det framhålls ofta att utbyggnaden av barntillsynen varit mycket snabb under 1960-talet. Och det är sant. Men det är också sant att vi i dag har en katastrofsituation när det gäller barntillsynen och möjligheterna att ge alla barn goda uppväxtförhållanden. Med nuvarande utbyggnadstakt och planeringsmetoder kommer situationen att förbli katastrofal under lång tid framåt. Jag tror vi måste erkänna det. Dagens föräldrageneration kan inte räkna med daghemsvård eller allmän förskola för sina barn som ett realistiskt alternativ, om inte ett under inträffar, dvs. om inte en total omprioritering till förmån för barnens behov sker. I årets statsverksproposition uppskattas antalet daghemsplatser 1971 preliminärt till 41 000 och 1972 till 52 000. Jag tror inte att de siffrorna kommer att hålla, framför allt inte de som uppges för 1972 och för utveckligen därefter. De är för höga, och jag skall återkomma till varför jag tror det. Men låt oss utgå ifrån att vi nu har cirka 40 000 daghemsplatser och jämföra detta antal med behovet. Det finns minst dubbelt så många ensamförsörjare med småbarn. Det finns drygt en halv miljon småbarnsmödrar som förvärvsarbetar eller vill förvärvsarbeta. Det finns tusentals ensamförsörjare och låginkomstfamiljer, som lever på socialhjälp mot sin vilja därför att barntillsynen inte kan ordnas. Med hittills beräknad utbyggnadstakt hade vi hoppats på att till 1975 ha 75 000 daghemsplatser. Om vi vill uppfylla de krav som LO ställt beträffande utbyggnaden, skulle vi behöva det dubbla antalet. Skulle vi vilja ge plats åt alla barn, vilkas föräldrar redan förvärvsarbetar, krävs en tiodubbling. Vill vi förverkliga den allmänna förskolan krävs än kraftfullare insatser. Dess värre ser det ut som om den påbörjade expansionen av daghemsvården nu skulle vara i kraftigt avtagande. Kommunerna har inför den besvärliga ekonomiska situationen börjat bromsa utbyggnaden. Situationen blir inte bättre av att det finns borgerliga majoriteter med en negativ inställning till daghemmen i många kommuner. De siffror som redovisas i årets statsverksproposition kommer sannolikt inte att hålla. De grundar sig på uppgifter som har lämnats av barnavårdsnämnderna i juli-augusti 1971, dvs. på specialnämndernas förslag inför det kommunala budgetarbetet. Sedan dess har kommun efter kommun i samband med budgetens fastställande beslutat skära ned daghemsutbyggnaden. I det borgerligt styrda Uppsala har man t.ex. skurit ned utbyggnaden under 1972 från beräknade tio nya barnstugor till fyra. Hade inte vi socialdemokrater hållit så hårt på daghemsfrågan, skulle man ha nöjt sig med ännu mindre. Samtidigt förskjuts relationerna mellan daghemsvården och familjevården. Under 1971 ökade familjedaghemsvården i Uppsala med 40 000 vårddagar och daghemsvården med 26 000 vårddagar. Enligt statsverkspropositionens statistik har antalet familjedaghemsplatser ökat kraftigare än antalet daghemsplatser under den senaste tioårsperioden och överstiger nu antalet daghemsplatser totalt. Detta är mycket allvarligt. Det är ju inte ens fråga om balans och än mindre om den prioritering av daghemmen som statsmakterna liksom de politiska och fackliga organisationerna så starkt uttalat sig för. Detta har vi gjort av följande skäl: 1. Daghemsvården är tryggare och kvalitativt överlägsen. Jag vill utan vidare erkänna att dagmammorna naturligtvis gör en mycket fin insats. Men ändå kan ingen annan vårdform ersätta den träning i gruppgemenskap eller den systematiska stimulans av underprivilegierade och handikappade barn som barnstugorna med deras särskilt utbildade personal kan ge. 2. Föräldrarna föredrar daghemsvården just därför att de vet detta om daghemmen. Köerna och ansökningshandlingarna i alla kommuner visar det med fullständigt överväldigande siffror. Och vi måste ju bry oss om vad det är som föräldrarna vill ha. 3. Vi måste prioritera barnstugorna om vi skall kunna förverkliga förskolereformen. Vi får inte satsa på en sådan utbyggnad av barntillsynen, att det blir en klassuppdelning i förskolan mellan sådana barn som går i barnstuga, sådana som går i lekskola och sådana som är på familjedaghem. Det är inte heller så helt med kvaliteten inom familjevården som man vill göra gällande. Den väsentliga förbättring som har skett gäller dagbarnvårdarnas arbetsförhållanden. Men kommunerna har inte haft råd att göra så mycket åt kvaliteten i övrigt. Utbildningen når inte ut till alla dagbarnvårdare, och den är av mycket skiftande kvalitet. Samarbetet med daghemmen, lekpaket, hälsovård för barnen och annat som fanns i utredningsförslaget när statsbidraget infördes är på många håll i kommunerna bara papperstigrar. Den fackliga anslutningen är enligt vad som redovisas i Kommunalarbetaren nr 1 år 1972 dålig. Omsättningen på dagbarnvårdare är fortfarande hög, och därför får barnen mycket ofta byta miljö. I denna situation, då det borde göras mer än någonsin för att stimulera kommunernas barnstugeutbyggnad, har man föreslagit att balansregeln skall upphöra att gälla. Jag anser att det är olyckligt. Vi borde i stället lagstifta om kommunernas skyldigheter på barntillsynens och förskolans område. Det har LO krävt. Och vi borde inte genomföra förändringar förrän i samband med att vi tar ställning till barnstugeutredningens förslag. Jag tror att vi redan då blir tvungna att återinföra regler för att stimulera barnstugeutbyggnaden på det sätt som familjeministern glädjande nog talat om i dag. Vad blir resultatet av bristen på barnstugeplatser? Ja, det blir bl.a. att många ensamförsörjare och låginkomsttagare inte har råd att ordna med en tillfredsställande barntillsyn när de inte får stöd av samhället. En privat dagmamma kostar 500 kronor per månad och barn eller mer. Det har inte en ensamstående mamma med en årsinkomst på 20 000 kronor råd att betala, knappast heller låginkomstfamiljer som med två personers heltidsarbete kan tjäna 35 000—40 000 kronor. För att de skall kunna få en dräglig levnadsstandard är det helt enkelt nödvändigt att båda arbetar. Resultatet av daghemsbristen blir i de här grupperna förödande, framför allt för barnen men även för de vuxna. Barnen får antingen växa upp i en oacceptabelt låg levnadsstandard — fattigdom helt enkelt — eller lämnas mer eller mindre vind för våg. Samhällets resurser är helt otillräckliga för att kunna tillförsäkra alla barn goda uppväxtförhållanden eller för att ge jämlikhet mellan könen och valfrihet år småbarnsföräldrarna. Kvinnorna, i synnerhet arbetarklassens kvinnor, tvingas stanna hemma vare sig de vill eller inte. För alla de här människorna måste alla våra vackra fraser om utbyggnadstakt, reformvilja, jämlikhet, valfrihet, service och obligatorisk förskola te sig som ett hån. De känner sig svikna. De unga föräldrarna tvingas in i livsformer de aldrig valt själva. Där slits de ut i hårt arbete eller i en monoton och isolerad förortstillvaro. De får se sina barn växa upp i social segregation och torftiga miljöer. Under tiden byggs bostadsområde efter bostadsområde, där invånarna får vänta i åratal på social service. Parkeringsplatser och skolor, som de ansvariga måste skaffa pengar och mark till, och kommersiella institutioner, som det aldrig tycks saknas resurser till, kommer däremot på plats i tid. När området väl är färdigbyggt, är det ofta så hårt exploaterat att det helt enkelt inte finns mark till en sanering i efterhand. Den som har praktisk erfarenhet av hur verkligheten ser ut i dag för barnen och deras föräldrar kan inte nöja sig med att vänta. Dagens bostadssituation ger upphov till social nöd och bidrar till att vidmakthålla klassoch könsskillnader. Många av de problem i skola och samhälle som vi upplever så starkt i dag beror på dålig barntillsyn och dålig bostadsmiljö. Herr talman! Det behövs ett fortsatt kraftfullt reformarbete om vi skall kunna lösa barnfamiljernas problem. Vad som behövs är insatser på framför allt tre områden. 1. En kraftig utbyggnad av samhällets vårdresurser för barnfamiljer, dubbelarbetande, gamla, sjuka, handikappade och socialt missanpassade. Ansvaret för detta skall definitivt lyftas över från familjen till samhället, dvs. oss alla. 2. En snabb utbyggnad av samhällets barntillsyn med omedelbar satsning på heldagstillsynen i daghem och fritidshem och en obligatorisk förskola som slutmål. En plan för hur och när dessa mål skall uppnås. Lagstiftning och normer som fastlägger kommunernas och bostadsbyggarnas skyldigheter. Ökat statsbidrag till barnstugorna. Pedagogisk utveckling av barnstugornas verksamhet och integrering av lekskolor och daghem. Nu pågår grundläggningsarbetet för sådana reformer i familjepolitiska kommittén, barnstugeutredningen, boendeutredningen och bygglagsakkunniga. Det är viktigt att deras resultat snabbt redovisas och snabbt omsättes i praktiskt reformarbete. Herr talman! Det är självklart att ett sådant reformprogram bara kan förverkligas genom en socialdemokratisk politik. På detta liksom på alla andra områden krävs solidaritet och sammanhållning, en vilja att ge samhället de resurser som behövs och en målmedveten satsning på att skapa ökad jämlikhet mellan barn från olika miljöer, mellan barnfamiljer och andra samt mellan kvinnor och män. De borgerliga partierna saknar både vilja och förmåga att uträtta något sådant.

Herr talman! Det fanns åtskilliga fel och ofullständigheter i fru Dahls inlägg, kanske beroende på att hon inte har haft möjlighet att följa vare sig oppositionspartiernas eller socialdemokraternas politik under 1960 talet. Visst förekommer nyanser inom alla partier, men den väsentliga skiljelinjen i de frågor vi nu diskuterar har ju gått inom socialdemokratin, inom regeringen. Det var därför helt följdriktigt att den senare delen av fru Dahls inlägg huvudsakligen blev en kritik av regeringens bristande insatser på det här området. Jag förutsätter att statsrådet fru Odhnoff kommenterar den delen av fru Dahls inlägg. Eljest tolkar jag det som ett instämmande i fru Dahls synpunkter. I den första delen av sitt inlägg däremot framförde fru Dahl en rad synpunkter på oppositionspartiernas politik under 1960-talet, och det var där felen och ofullständigheterna fanns. Jag skall nämna tre exempel. Det första gäller kravet på en reformerad familjebeskattning. Vem har drivit detta krav år efter år under 1960-talet? Från regeringens sida sade man nej gång på gång för att så småningom efter flera år tillsätta den utredning som ledde till den reformerade beskattningen. Det andra exemplet gäller kravet på större resurser till barntillsynen. Gång på gång har vi fört fram krav på bidrag till familjedaghem, och gång på gång har man sagt nej. Först efter åtskilliga omgångar blev det sådana bidrag. Det tredje exemplet gäller kravet på föräldraundervisning, och där citerade fru Dahl ett par avsnitt ur en motion. Den motionen syftar till att ge föräldrarna hjälp, stöd, information och utbildning i den viktiga uppgift de har att utföra. Det är inte cyniskt att beskriva den verklighet som många lever i. Det kanske inte känns tilltalande om man vill ge en vackrare bild av den verkligheten. Däremot är det cyniskt att säga nej till förslag som syftar till att förbättra familjernas situation. Det är cyniskt att inte ge tillräckligt stöd till daghem, familjedaghem och annan barntillsyn.
Herr talman! Jag vet inte på vilka grunder som herr Mundebo uttalar sig om vilken erfarenhet jag har av dessa frågor. Men för att i någon mån trösta honom kan jag berätta att jag under hela 1960-talet har arbetat med dessa frågor i kommunalpolitiken. Min bedömning av de borgerliga partiernas insatser beror bl.a. på de besvikelser man ständigt får erfara när det gäller viljan att satsa på en utbyggnad inom detta område.

Herr Mundebo tog upp det resonemang som förs i den motion jag citerade ur. Jag tror inte, herr Mundebo, att jag har beskrivit verkligheten i några mera förskönande drag än Ni gjorde själv. Vad jag anser vara cyniskt är att lägga ansvaret för de svåra förhållanden som råder på de föräldrar som har det besvärligt, som sliter hårt och visar mycket stor omtanke om sina barn. Det ansvaret bör vi lägga på oss själva — så mycket mod skall vi väl ha? Det är riktigt att man från borgerligt håll har fört fram krav på andra skatteregler och på statsbidrag till familjedaghemmen. Det har gjorts också från vårt håll, men skillnaden är att när det gäller familjebeskatt ningen har vi inte velat genomföra en reform förrän vi kunde vara säkra på att den inte skulle leda till större förmåner för de mest privilegierade i samhället. Detta är ett mycket komplicerat problem att lösa. Det var inte så enkelt som att bara genomföra särbeskattning, utan man måste se till att det blev ordentliga transfereringar till de mest inkomstsvaga familjerna. Ni har krävt statsbidrag till familjedaghemmen utan att ställa kvalitetskrav och utan att kräva att det skulle finnas regler som garanterar att en fortsatt utbyggnad av barnstugorna inte förhindras. Jag som har sett hur det går till i en av våra största kommuner och som har talat med många andra om erfarenheterna från deras kommuner vet att om icke sådana regler hade funnits skulle man i kommuner med borgerlig majoritet ha genomdrivit en mycket kraftigare utbyggnad av familjedaghemmen och satsat ännu mindre på barnstugorna.
Herr talman! Eftersom fru Dahl försäkrar att hon har en omfattande erfarenhet på det här området, skall jag sätta en viss tilltro till detta. Jag Önskar bara att den erfarenheten i högre grad präglade hennes inlägg. Den stora besvikelsen i skilda kommuner är en realitet. Jag kan också känna den. Men varpå beror den? Jo, i hög grad därpå att staten inte har gett kommunerna det stöd som större statliga bidrag till barntillsynsverksamheten skulle innebära. Därför måste besvikelsen rikta sig mot regeringen, som gång på gång har sagt nej till större insatser från statens sida. Barnfamiljerna är säkert besvikna över att gång på gång under 1960-talet ha fått löften som ännu icke infriats.
Herr talman! Jag anser att statsbidragen till daghemmen — och den uppfattningen delar jag bl.a. med LO — borde vara högre än de är i dag. Detta är en del av det problem vi talar om nu. Men, herr Mundebo, det är ju på det sättet att vi i strid med er har velat prioritera bidragsgivningen till daghemmen, medan ni har fört fram andra sektorer på familjepolitikens område. Ni har framför allt sysslat med familjedaghemmen. På grund av de bidragsregler som gäller har bidragen, i kronor och procent räknat, till familjedaghemmen hela tiden varit högre än bidragen till daghemmen. Genom den kraftiga höjning som nu har skett kan det hända att vi kommer att få högre statsbidrag till daghemmen, i kronor och procent per år och plats, än till familjedaghemmen, men det är inte helt säkert. Kostnadsutvecklingen under detta och nästa budgetår får visa hur det går. Det behövs fortsatta kraftiga höjningar av bidragen till daghemmen, och jag hoppas att herr Mundebo och hans parti kommer att stödja våra krav.

Herr talman! I den här allmänpolitiska debatten kan det finnas anledning att beröra några frågor som inte är av rikspolitisk betydelse men som i allra högsta grad gäller den enskilda människan och hennes situation i dagens välfärdssamhälle. Inte minst i valtider framträder politikerna från de olika partierna och talar så vackert om att man vid handläggningen av de olika politiska frågorna inte får glömma bort de enskilda människorna. Man talar så vackert om att man skall sätta människan i centrum, att samhället är till för människan och inte tvärtom. Men hur ofta följs dessa vackra tankegångar i praktisk handling? Tyvärr är det så att många människor i vårt land upplever att de i många situationer står maktlösa när de skall försöka hävda sin rätt inför myndigheter och företrädare för dessa. Den enskilda människan känner sin hjälplöshet och därmed också maktlöshet när hon skall kämpa mot samhällets byråkrater.

Herr talman! Jag har som nämndeman varit med om rättegångar där i alla avseenden laglydiga och rättskaffens medborgare instämts till rätten för att de exempelvis gjort sig skyldiga till upprättande av felaktiga deklarationer. De har åtalats, och de har dömts för att därmed ha undandragit skatt från det allmänna. Jag vill inte på något sätt ta i försvar dem som medvetet söker undandra sig skyldigheten att betala skatt för sina inkomster. De s.k. skattesmitarna har jag ingenting till övers för. Dessa skall givetvis både åtalas och dömas. Men, herr talman, jag ömmar för dem som oförskyllt och utan tanke på att försöka dra sig undan att betala skatt för sin inkomst ändock blir åtalade på grund av oaktsamhet och oförstånd. Det finns något som heter den mänskliga faktorn. Ingen vill förneka att man kan göra sig skyldig till fel utan att felet är begånget med avsikt. Att åtala och döma den skattskyldige till böter för felräkning eller för att en löneinkomst inte är upptagen i deklarationen trots att deklaranten fogat lönebeskedet till deklarationen anser jag inte motiverat. Jag har exempelvis varit med om rättegångar där den åtalade deklaranten stått i rätten och sagt: Herr domare! Jag är en gammal man. Jag står med ena benet i graven, och inte kunde jag tro att jag på ålderns höst skulle behöva infinna mig i rätten, åtalad för att ha gjort mig skyldig till fel som föranleder rättegång. Jag har alltid försökt att vara ärlig, men här står jag som en förbrytare, åtalad för ett fel som jag begått men inte med avsikt. Rättens ordförande måste tala lugnande ord till den gamle mannen, förklara för honom att rätten såg milt på hans fel, men tyvärr måste man enligt gällande lag döma honom, dock så milt som möjligt. Jag har också varit med om att personer som mot ingen eller mycket ringa ersättning hjälpt sina medmänniskor åkt fast för att ha gjort sig skyldiga till fel vid upprättande av deklarationer. Det kan vara felräkning eller dylikt som leder till åtal. Som tack för att de velat hjälpa sina medmänniskor har de blivit åtalade och dömts till dryga böter. Kan det vara riktigt? Det är nu en gång för alla inte fråga om dem som med avsikt försöker fiffla bort sina inkomster, de s.k. skattesmitarna, utan om dem som oavsiktligt gjort sig skyldiga till något fel. Även om det är mycket svårt, ja nära nog omöjligt, att dra en gräns för vad som är avsiktligt eller ej borde man i större utsträckning än vad som nu sker se milt på exempelvis ett summeringsfel. Det är i alla fall inte begånget med avsikt — den som granskar deklarationen kan lätt konstatera felet. Detsamma gäller när det är fråga om ren felläsning på ett lönebesked. Lönebeskedet kan också kontrolleras, varför den som vill skattesmita säkerligen söker andra vägar där det är betydligt värre att kontrollera. Den skattskyldige medborgaren har kommit att betrakta staten som en fiskal som försöker komma åt medborgarna. Så får det inte vara. Statens uppgift är att fördela bärandet av de kostnader som erfordras för att samhället skall kunna ge så god service som möjligt åt medborgarna. Beskattningen är det fördelningsinstrument som samhället har för att fördela kostnaderna för den service som samhället ger sina medborgare. Att fördela kostnaderna så jämnt som möjligt är ett rättvisekrav, det påståendet går inte att vederlägga. Skatten skall utgå efter bärkraft; det är den grundläggande principen i svensk skattelagstiftning och står helt i överensstämmelse med jämlikhetsoch solidaritetsprinciperna. Att då behandla en medborgare så skoningslöst som i det fall ur levande livet som jag nu skall relatera anser jag inte står i överensstämmelse med vare sig jämlikhetseller solidaritetsprincipen. En före detta sjukpensionerad kvinna i en stad i Västsverige lider av svår ledgångsreumatism. Tack vare välvillig medverkan, inte minst från de socialvårdande myndigheterna i kvinnans hemort, har hon kunnat återinträda i förvärvslivet. Denna kvinna har all anledning att vara upprörd över samhällets behandling av henne. Hon har haft förtidspension på grund av ledgångsreumatismen. För fem år sedan fick hon ett arbete som telefonist. Trots sina starkt deformerade leder har hon kunnat utföra detta arbete till arbetsgivarens och allmänhetens belåtenhet. I och med att hon fick detta arbete blev hennes förtidspension indragen. Hon uppbär dock invaliditetsersättning på grund av extra omkostnader i samband med färd till och från arbetet, hjälp med personlig skötsel etc. När hennes förtidspension drogs in skulle hon helt naturligt betala folkpensionsavgift. På grund av datafel blev hon inte debiterad någon avgift under de närmaste fyra åren efter det att förtidspensioneringen upphört. När felet upptäcktes företogs rättelse på det sättet att kvinnan fick ett krav på de förfallna folkpensionsavgifterna för åren 1965, 1966, 1967 och 1968, tillsammans 1 151 kronor. Detta belopp skulle erläggas. Kravet kom henne till handa i slutet av november 1970. För henne var 1151 kronor ett mycket stort belopp. Hennes löneinkomst var vid tillfället 1 430 kronor i månaden och hon fick dessutom en invaliditetsersättning på 345 kronor per månad, allt innan skatten var dragen. På grund av hennes handikapp var hennes levnadskostnader högre än i normala fall. Hon hade ju fått invaliditetsersättningen som bidrag till resor, hjälp i hemmet etc. Någon som helst förmögenhet hade hon ej. När hon erhöll kravet bröt hon fullständigt samman. Vad skulle hon göra? Så mycket pengar hade hon inte för tillfället. Hon ringde till den lokala skattemyndigheten i orten och fick beskedet att hon inte kunde erhålla vare sig befrielse från eller anstånd med beloppets inbetalande. Lokala skattemyndigheten anförde i ett skriftligt meddelande till henne kort och klart, men kallt och hänsynslöst, att sådana omständigheter som motiverar befrielse eller anstånd inte förelegat, varför något uppskov ej kunde beviljas. Hon vände sig i sin nöd till socialnämnden i orten och fick låna pengar för att betala skulden i fråga. Hon fick med andra ord låna 1150 kronor, som skulle återbetalas med 100 kronor i månaden, för att hon därmed skulle bli befriad från risken att få sin egendom utmätt. Nu hör det till saken att hon inte hade någon direkt utmätbar egendom, varför hon alltså skulle ha kunnat slippa att betala det förfallna beloppet, men inför risken att utmätning skulle kunna ske lånade hon pengar av socialvården. Med goda vänners hjälp tillskrev hon bl.a. prövningsnämnden, som meddelade att hennes besvär inte skulle föranleda någon länsstyrelsens åtgärd. Hon blev i beslutshandlingen hänvisad till kammarrätten. Då hon, efter kontakt med sakkunniga skatteexperter, fann det föga meningsfullt att besvära sig i kammarrätten, avstod hon från denna möjlighet. I stället tillskrev hon finansministern, som kort och gott meddelade, att enär Kungl. Maj:t saknar befogenhet att befria från skyldigheten att erlägga folkpensionsavgift, lämnades ansökan utan bifall. I följebrev hänvisades vederbörande klagande att vända sig till den lokala skattemyndigheten i orten i och för efterhörande om möjligheterna att erhålla anstånd. Att vända sig till lokala skattemyndigheten var föga meningsfullt. Den hade ju redan på ett tidigt stadium avslagit hennes begäran om anstånd. Och skulden till staten var redan betald — visserligen med lånade pengar, men ändå betald. Ja, för resten, lånet till socialnämnden är också betalt för någon månad sedan. Man kan göra den reflexionen att här är det fråga om ett fel, som är begånget av en myndighet; man hänvisar till ett datafel. Men det är ett fel som drabbar en medborgare mycket hårt. Här har man inte tagit hänsyn till människan i fråga, till hennes handikapp, hennes ekonomiska belägenhet e. d. Hon skall betala, annars kommer kronofogden. Hade det varit en enskild medborgare som gjort sig skyldig till ett liknande fel mot samhället, t.ex. undandragande av skatt, då skulle det sannerligen ha blivit rättegång och böter som följd. I detta fall var det inte fråga om rättegång och böter utan bara om att den skattskyldige skall betala. Inte ens anstånd med beloppets betalande kunde beviljas. Fru talman! Nog har man anledning att fråga sig om inte samma måttstock som används mot medborgare vilka gör sig skyldiga till fel mot samhället skall gälla för myndigheterna själva när de begår fel. Jag medger gärna att frågekomplexet inte är så enkelt, men likhet inför lagen skall inte bara gälla för samhällsmedborgarna utan också för dem som är satta att administrera samhällets olika funktionsorgan. Fru talman! Med det sagda har jag något avvikit från det traditionella mönstret i en allmänpolitisk debatt, men jag anser ändå att det hör hemma i den lagstiftande församlingen.

Fru talman! Sedan lång tid har det i vårt samhälle bedrivits en kampanj mot socialhjälpen och därmed också mot djupt olyckliga människor som av olika skäl tvingats söka samhällets hjälp. Man har försökt framställa den helt felaktiga bilden att socialhjälpen skulle utgöra en av de tunga kostnaderna i samhällsekonomin. Man har påstått att slöseri med socialhjälp förorsakar vårt höga skatteläge. Detta är ett helt felaktigt påstående. Av varje hundralapp vi betalar i kommunalskatt går i genomsnitt 43 öre till socialhjälp. Men för de människor som behöver samhällets stöd på grund av tillfälliga ekonomiska svårigheter, på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra oförutsedda händelser är socialhjälpen av en utomordentligt stor betydelse. Den missvisande och överdrivna kritiken av socialvården och däribland socialhjälpen beror ofta — dock inte alltid — på bristande kunskaper om de faktiska förhållandena. Vad beror då denna utbredda missuppfattning på? Kan man enbart skylla på otillräckliga kunskaper? Jag tror inte det. Nu liksom i början på 1950 och 1960-talen drivs en propaganda om samhällets slöseri. Det är en politisk propaganda av samma art som riktades mot den obligatoriska sjukförsäkringen, mot ATP, mot 7-kronorsreformen. Det förtjänar påpekas att bakom en kanske oförändrad yttre fasad döljer sig ofta fysisk och psykisk svaghet, osäkerhet, sönderslitna mänskliga relationer, materiell nöd och annat som mera påtagligt främst manifesterar sig i oförmåga att själv klara upp sin situation, att själv försörja sig. Den osakliga kritiken mot socialhjälp och även mot socialförsäkringen blir ett vapen i händerna på destruktiva krafter. Inte minst framgår detta då solidaritetstanken och solidaritetskänslan utnyttjas av denna kritik som riktar sig just mot de människor vilka bäst behöver hjälpen. Kritik mot samhällsförhållanden, politiska instanser och förvaltning är naturlig. Men när den som nu utnyttjas i reaktionärt syfte och med osakliga medel, blir den till ett angrepp mot den demokratiska samhällstanken och solidariteten och den samverkan mellan medborgare och grupper som är en förutsättning härför. Fru talman! Det räcker inte med att tillbakavisa felaktiga påståenden beträffande socialhjälpen. Vi måste, alla som inser det felaktiga i politiserandet när det gäller hjälp åt människor som behöver samhällets stöd, hjälpas åt att klarlägga förhållandena och bemöta de snedvridna inläggen i debatten. När det blåser reaktionära vindar — och det har det gjort förr — är det viktigt att vi slår vakt om vår trygghetspolitik. Vi måste gå ut till människorna och förklara att de stora posterna i den kommunala socialvården gäller åldringsvården, den sociala hemhjälpen till åldringar och handikappade, kommunala bostadstillägg till pensionärer samt service åt barnfamiljer i form av barndaghem, lekskolor m.m. Det är betydelsefullt att framhålla att det är dessa poster som svarar för de verkligt stora kostnaderna inom den kommunala socialvården och inte socialhjälpen. Men vi måste även ha klart för oss att socialvården har särskilda problem, Den kan visserligen ge sina kunder ekonomisk hjälp när de kan redovisa bidragsberättigade behov, men socialvårdens syfte är väsentligt vidare. Den försöker också förändra människornas möjligheter att klara sig själva i samhället. Vi diskuterar nu hur socialvårdens erfarenheter skall kunna påverka samhällsplaneringen och samhällsutbyggnaden, så att även människor med små konkurrensmöjligheter skall kunna klara sig i skolan, på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Vi vill att socialvården mer skall få tillfälle att angripa orsakerna i stället för att ta hand om symtomen, dvs. människor som inte klarar av sin egen tillvaro. Den snabba utvecklingen på olika områden inom vårt samhälle innebär förbättringar i många avseenden, men den medför också ökade svårigheter och påfrestningar för många människor. Socialvården skall därför genom sina insatser både verka för att de individuella behoven tillgodoses och medverka till en sådan utveckling av samhället att de grundläggande orsakerna till människornas svårigheter undanröjs. Fru talman! I stället för att ägna sig åt ett ensidigt politiserande och en ensidig kritik mot vår socialhjälp borde det vara angeläget att ta sig an dessa uppgifter — uppgifter som är både angelägna och fascinerande.